Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är utförligt och ger en god redogörelse för gällande sekretesslagstiftning på utrikesförvaltningens område. Två frågor aktualiseras: Behöver sekretessreglerna ändras? Är tillämpningen rimlig? Utrikesministerns bedömning är att vi med hänsyn till karaktären på det material som UD handlägger och i ljuset av den internationella praxis som råder inte f. n. bör ändra reglerna för sekretessen i utrikesdepartementet. Jag kan acceptera detta — men bara under förutsättning att den praxis som UD hittills har tillämpat när det gäller sekretessen ändras. Det är därför tillfredsställande att utrikesministern erkänner att det har förekommit att begäran om utlämnande av handlingar avslagits ”på grund av överdriven försiktighet”. Att det nuvarande regelsystemet inbjuder till en sådan överdriven försiktighet är uppenbart. Mången tjänsteman resonerar säkert så att avslag på en begäran om utlämnande av en handling alltid är säkrare än bifall. Frestelsen till överdriven försiktighet måste motverkas av klara tillämpningsföreskrifter. Utrikesministern säger nu, att han avser att ägna tillämpningen av gällande regler särskild uppmärksamhet. Jag tolkar detta som att utrikesministern inser behovet av att strama upp hanteringen av hemligstämpeln inom UD. Resultatet måste bli ökad offentlighet och minskad användning av hemligstämpeln. Skulle en skärpt tillämpning inte leda till snabb ändring, blir det nödvändigt att ompröva lagstiftningen. Till sist är det alltid sekretessen som måste motiveras, aldrig offentligheten.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av de uppgifter som nyligen har publicerats om Illegal verksamhet av det slag som beskrivs i den bok Jan-Erik Wikström syftar på har uppdagats i Sverige och även i andra länder. Fléra fall påtalades 1982 och 1983 av rikspolisstyrelsen. Regeringen vidtog med anledning därav erforderliga åtgärder. Någon information om personal vid den sovjetiska ambassaden eller andra sovjetiska institutioner, som skulle motivera ytterligare ingripanden, har regeringen inte erhållit. Som tidigare redovisats för kammaren bekräftas uppgifterna i boken inte heller av rikspolisstyrelsen.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Min fråga gällde vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga med anledning av uppgifter som nyligen publicerats om det sovjetiska spionaget i Sverige. Utrikesministern säger nu att illegal verksamhet av det slag som beskrivs i boken har avslöjats både i Sverige och i andra länder. Flera fall har varit aktuella under de senaste åren. Regeringen har med anledning av det vidtagit erforderliga åtgärder, dvs. utvisat personal vid den sovjetiska ambassaden. Huvudpoängen med den aktuella boken är att den påvisar omfattningen av och intensiteten i det industrispionage som bedrivs i Sverige. Det har i och för sig länge varit känt att sådant spionage förekommer, och de svenska företagen har successivt skärpt sin säkerhetsverksamhet för att motverka och avslöja sådant spionage. Chefen för säkerhetspolisen har i flera intervjuer kommenterat boken. Han säger t.ex.: ”De citat från intervjuer med mig som finns i boken är korrekta. Det är riktigt att det pågår ett raffinerat industrispionage även i Sverige. I en mängd fall har Säpos förebyggande arbete och spaning lett till att värvningsförsök av svenska informatörer stoppats innan de gått i lås.” I en TT-intervju säger säpo-chefen: ”Vi kan inte bekräfta detaljerna i boken. Vi har tidigare sagt att vi i princip kan bekräfta innehållet. Men det skall alltså inte tolkas som att vi kan bekräfta uppgifter om enskilda personer som förs fram i boken. Men vi vet att den här typen av verksamhet pågår här i landet och när vi har tillräckliga skäl går vi till regeringen med de uppgifterna.” En annan företrädare för säpo säger i en TV-intervju som svar på frågan om uppgifterna i boken är riktiga: ”Ja, i princip kan man säga att det är riktigt. Den företeelse som beskrivs där är en verklighet som vi har att arbeta med.” Utrikesministern säger i sitt korta svar egentligen bara en sak: Eftersom det inte kommit några anmälningar från polisen om illegal verksamhet så finns det heller ingen anledning för regeringen att reagera mot påståendena att sådan verksamhet skulle förekomma. Utrikesministern borde inse, att det budskap som han ger i sitt svar och som regeringen tidigare har givit genom sina egendomliga och oprovocerade kommentarer om den aktuella boken kan uppfattas som att regeringen förhåller sig passiv till den illegala underrättelseverksamhet som förekommer i vårt land. Detta är oroande. Otvivelaktigt har den illegala underrättelseverksamheten riktad mot vårt land och mot svenska företag ökat kraftigt i omfattning under senare år. Detta är ett fenomen som också omvittnats från andra västeuropeiska länder. Detta förhållande har belysts i den bok vars publicering föranledde mig att ställa interpellationen till utrikesministern. När jag gjorde det hade regeringen ännu inte kommenterat boken, och jag förutsatte att utrikesministern och jag skulle kunna enas om att den illegala underrättelseverksamheten var ett hot mot vilket vi var tvungna att skydda oss och vilket vi i vart fall borde ta på största allvar. I stället för att försöka begränsa den illegala underrättelseverksamhetens omfattning, reagerar regeringen i första hand negativt på att uppgifter om denna verksamhet publiceras. Detta är också oroande.

Fru talman! Jag håller inte reda på alla uttalanden som chefen för säkerhetspolisen eller andra inom säpo kan göra till massmedia. Vad jag har att utgå från när det gäller diplomatisk personal är de uppgifter som myndigheterna under ämbetsansvar lämnar till regeringen. Det är polisens uppgift att förebygga brott och det är dess uppgift att, om det gäller medborgare som kan åtalas för brott, anmäla fallet till åklagaren. Sedan har åklagaren att avgöra om han vill föra målet vidare till domstol, och det är domstolen som dömer och uttalar sig i skuldfrågan. Jag kan inte tro att någon domstol träder in bara för att man har läst uttalanden av en polis i tidningar. När det gäller personer med diplomatisk immunitet är det likadant. Vi har att rätta oss efter de uppgifter som under ämbetsansvar lämnas till oss från polisen. De uppgifterna gäller uteslutande sådana fall där det inte kan förekomma ett beivrande inför domstol, utan där diplomatisk immunitet råder. Då har vi att pröva om vederbörande skall få fortsätta att vistas i landet eller inte. Vi utövar denna rätt under eget ansvar. Lika väl som domstolen inte dömer alla som åklagaren väcker åtal mot, och lika väl som åklagaren inte alltid väcker åtal i fall där polisen framför misstankar, har utrikesdepartementet skyldighet att självständigt pröva de ärenden som från säkerhetspolisen anmäls till departementet.

Fru talman! Vi lever i en rättsstat. Det är i en rättsstat som opinionsbildningen och informationsförmedlingen är fri. Självfallet måste också material som kommer fram i dagstidningar eller böcker tas med i bedömningen av huruvida omfattningen av illegal underrättelseverksamhet har ökat eller ej. I den här debatten kan vi av naturliga skäl inte gå in på frågan huruvida polisen har föreslagit regeringen andra åtgärder än sådana som regeringen faktiskt har fattat beslut om. Den diskussionen hör hemma i mera slutna sammanhang, som utrikesministern och jag väl känner till. Men min interpellation avsåg egentligen frågan om vilka åtgärder man i övrigt kan vidta för att minska omfattningen av den illegala underrättelseverksamheten. Det kan inte vara rimligt att man sitter med armarna i kors och noterar att denna verksamhet ökar. En möjlighet är naturligtvis att pröva om polisen har tillräckliga resurser. Antalet poliser som bevakar denna sektor måste självfallet stå i något slags proportion till omfattningen av den illegala verksamhet som vi vet förekommer i vårt land eller som vi misstänker pågår. En annan möjlighet kan vara att begränsa den officiella representationen för ett eller annat land — enligt Wien-konventionen har den mottagande staten rätt att sätta ett tak för ett lands diplomatiska representation. Det kan vara värt att jämföra olika länders representation i Sverige i relation till vår egen representation i dessa länder. En tredje fråga — och på ett sätt den kanske viktigaste — är om publicitet av det slag som vi nu har fått är bra. Ur viss synvinkel kan den kanske försvåra polisens arbete, men samtidigt kan den med all säkerhet tjäna som en varningssignal för företag, organisationer och enskilda medborgare inför det växande industrispionaget och den ökande illegala underrättelseverksamheten. Naturligtvis uppmärksammas också sådan publicitet på andra länders ambassader. Därmed har den säkert redan haft sin effekt.
Fru talman! Den bok som Jan-Erik Wikström här syftar på innehåller närmast en serie beskyllningar mot regeringen för att ha mottagit information från myndigheterna och —-i vetskap om att olovlig underrättelseverksamhet eller annan olaglig verksamhet bedrivs — ha underlåtit att handla. Regeringen har förklarat att den inte har någon anledning att acceptera dessa beskyllningar. Eftersom yttrandefriheten mycket ofta åberopas i debatten om denna bok, vill jag hoppas, att det möjligen kunde uppfattas som en rimlig avvägning att inte endast beskyllningar fick framföras utan också att den instans som beskylls för något — nämligen regeringskansliet — kunde ges tillfälle att lämna sin syn på frågan utan att därför anses ha kränkt yttrandefriheten.
Fru talman! Nu vet jag inte vem utrikesministern åsyftar. Jag har förvisso inte gjort några invändningar mot att regeringen försvarar sitt fögderi eller yttrar sig. Tvärtom har jag berett regeringen möjlighet att svara med anledning av den debatt som boken väckte. Utrikesministerns replik måste ha varit tillverkad för något annat sammanhang än dagens interpellationsdebatt. Jag tycker att det viktigaste med boken är att den fäster allmänhetens uppmärksamhet på att det i vårt land förekommer spionage och illegal underrättelseverksamhet, bl.a. riktad mot svenska företag, av en omfattning som många medborgare säkert inte har känt till. Jag tycker alltså att den har haft ett klart värde som varningssignal, och jag kan inte tänka mig att inte utrikesministern delar min uppfattning att det är bra att uppmärksamheten skärps när det gäller sådan underrättelseverksamhet i vårt land. Jag har sagt tidigare att jag är förhindrad att gå in i en debatt om hur regeringen har ställt sig i det ena eller andra fallet. Och det tycker jag är mindre intressant i dag, men det vore ändå värt ett erkännande från regeringens sida att det är bra att medborgarnas uppmärksamhet vad gäller sådan här verksamhet skärps.
Fru talman! Jag har påpekat att regeringen anser sig ha skyldighet att handla på grundval av de uppgifter som kompetenta myndigheter lämnar under ämbetsansvar och att regeringen därvid har att ta ställning till framför allt om främmande makters medborgare som åtnjuter diplomatisk immunitet skall få kvarstanna i landet. I övrigt finns det åklagare och domstolar att vända sig till vad gäller de uppgifter som polisen kan förfoga över om någon form av olaglig verksamhet. Vad som därutöver förekommer i debatten kan lämpligen få bli sådant som stannar just i debatten.

Fru talman! Hans Göran Franck har i en interpellation frågat mig dels hur regeringen bedömer utvecklingen i Turkiet och dess medlemskap i Europarådet, dels vilka ytterligare åtgärder regeringen avser vidta för att främja en demokratisk samhällsutveckling och respekten för de mänskliga rättigheterna ii Turkiet samt för att hjälpa offren för den turkiska regimens förföljelser. Oswald Söderqvist har frågat mig vilka informationer den svenska regeringen har om läget i områden med kurdisk befolkning i Turkiet och Iran och om det samarbete som dessa länder tillämpar i förtrycket av kurderna. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. I september 1980 grep militären makten i Turkiet. Dess maktutövning kom att sträcka sig över tre år fram till november 1983. De drastiska inskränkningar i grundläggande frioch rättigheter som då genomfördes präglar fortfarande i hög grad det turkiska samhällslivet trots återgången för tio månader sedan till ett civilt regeringsskick. I större delen av landet råder alltjämt militära undantagslagar. Utvecklingen under senare tid uppvisar emellertid delvis motstridiga tendenser. Vid de kommunalval som hölls i våras tilläts sålunda partier att ställa upp, som hindrades från att delta i de allmänna valen 1983. De två stora partier som dominerade det politiska livet under 1970-talet är dock fortfarande förbjudna. I kommunalvalet gav befolkningen fortsatt stöd åt regeringen Özal. Samtidigt gick många väljare över till de nyligen tillåtna partierna. Utgången av kommunalvalet kom därmed att innebära att det parti som framstår som det största oppositionspartiet, det socialdemokratiska partiet, SODEP, saknar stämma i parlamentet. Om man jämför med situationen före valet 1983 kan konstateras att Turkiet numera har ett fungerande parlament och att såväl de inomparlamentariska som utomparlamentariska partiernas ställningstaganden i olika frågor uppmärksamt följs av massmedia och befolkning. Det är dock, som redan nämnts, ett allmänt intryck att bl.a. de senaste årens upplevelser och de militära undantagslagarna fortfarande verkar dämpande på denna debatt. Det står vidare helt klart att alla frågor som anses röra ”inre och yttre säkerhet” ytterst avgörs av militären. Som jag senast konstaterade i mitt anförande i Strasbourg den 10 maj har Turkiet fortfarande en lång väg kvar till normala demokratiska förhållanden. Den ökade användningen av dödsstraffet är oroande. Parlamentet har nyligen för första gången sedan civilt styre återinfördes godkänt verkställighet av dödsstraff. Antalet verkställda dödsdomar sedan militärkuppen i september 1980 uppgår nu till 46. Under tiden dessförinnan, från 1972 fram till militärkuppen, skedde inga avrättningar. Läget i fråga om de mänskliga rättigheterna har inte undergått några avgörande förändringar efter militärens formella frånträde från makten. Å ena sidan kan noteras att de militära undantagslagarna hävts i 33 av Turkiets 67 provinser. Ett antal polistjänstemän har åtalats och dömts för tortyr. Amnestifrågan och förhållandena i turkiska fängelser är föremål för offentlig debatt såväl i parlamentet som i pressen. Å andra sidan nödgas man konstatera att segdragna rättsliga förfaranden mot fackföreningsrepresentanter och fredsaktivister fortsätter, även om de åtalade i DISK-rättegången t. v. frisläppts. Nya rättegångar har inletts mot misshagliga journalister och senast mot 56 personer som tagit initiativet till en petition om mänskliga rättigheter, undertecknad av drygt tusentalet intellektuella. För den fackliga verksamheten gäller alltjämt långtgående begränsningar. Den svenska regeringen har ansett och anser det bästa sättet att söka påverka den turkiska regeringen vara att aktivt driva frågan i det regionala organ, Europarådet, som båda länderna tillhör. Genom de principer och det unika maskineri som finns i stadgan resp. konventionen om de mänskliga rättigheterna erbjuder Europarådet särskilt goda möjligheter att nära följa och påverka utvecklingen i ett medlemsland. I ministerkommittén har situationen i Turkiet, i regel på svenskt intitiativ, dryftats vid varje möte sedan militärkuppen för fyra år sedan. Sverige har verkat för att bestämda krav ställs på Turkiet vad gäller återgången till verklig demokrati och iakttagande av respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Tillsam mans med fyra andra länder har Sverige även anmält Turkiet inför den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Jag tror man kan konstatera en viss positiv effekt av just det förhållandet att Turkiet är medlem i Europarådet och det tryck landet utsatts för där — i ministerkommittén, i den parlamentariska församlingen och genom vår anmälan till kommissionen. Turkiet har också på olika sätt visat att man fäster avseende vid medlemskapet i Europarådet, bl.a. genom den tidsplan för återgång till civilt styre som militärerna satt upp och i stort följt. Vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet bör också nämnas de negativa återverkningar som utvecklingen i landets östra del sannolikt haft. Detta för mig över till Oswald Söderqvists fråga. Mycket tyder på att parlamentets beslut nyligen att godkänna två dödsstraff påverkats av händelserna där. Sedan mitten av augusti har kurdiska grupper utfört en rad attacker mot turkisk militär i östra Turkiet. Vid dessa attacker har ett 20-tal turkiska officerare och soldater dödats och ett antal civila sårats. Enligt turkiska officiella uppgifter skulle flertalet attacker ha utförts av grupper baserade på irakiskt och iranskt område i gränstrakterna mot turkiet. Turkiet har nyligen träffat en överenskommelse med Irak som bl.a. innebär möjlighet för turkisk militär att tillfälligt överskrida gränsen för att utföra upprensningsaktioner. Reaktionerna i Teheran på detta samarbete har varit kritiska, och man har uttalat att denna typ av aktivitet skulle öka spänningen och innebära en risk för säkerheten i hela området. Turkiska försök bl.a. via ett besök i Teheran av förre inrikesministern att uppnå en motsvarande överenskommelse med Iran tycks hittills ha varit resultatlösa. I jakten på kurdiska attentatsmän har enligt ett uttalande nyligen av president Evren drygt tusen personer arresterats, varav ca hälften frisläppts och 60 befunnits ha terroristanknytning, medan resten fortfarande är föremål för undersökning. De officiella informationerna kring händelserna i östra Turkiet är annars relativt knapphändiga, och det är svårt för utomstående att skapa sig en klar bild av läget där. Den turkiska centralmakten har emellertid alltsedan republikens tillkomst gått hårt fram mot alla separatistiska aktiviteter som hotar nationens sammanhållning. När den turkiska militären tog makten ingrep man också mycket hårt mot kurdiska aktivister. Överenskommelsen med Irak och försöken till liknande uppgörelser med Iran och även Syrien visar hur målmedvetet man går in för att med militära maktmedel stävja separatistiska ambitioner. Vad gäller Iran har centralregeringen i Teheran vid flera tillfällen, senast i somras, satt in styrkor i landets nordvästra del där den kurdiska befolkningen är koncentrerad. Den militära aktiviteten där uppges emellertid just nu inte vara speciellt omfattande. Enligt den information som f.n. är tillgänglig skulle något etablerat samarbete mellan Iran och Turkiet inte föreligga i denna fråga.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag delar utrikesministerns uppfattning att de drastiska inskränkningar i grundläggande frioch rättigheter som genomfördes efter det militära maktövertagandet fortfarande i hög grad präglar det turkiska samhällslivet samt att läget i fråga om de mänskliga rättigheterna inte undergått några avgörande förändringar sedan militärens formella frånträde från makten. Grunden till detta är att efter det militära maktövertagandet den 12 september 1980 genomfördes en djupt odemokratisk konstitution, vilket även gäller under nuvarande civila styre. Till detta kommer att undantagslagar upprätthålls i större delen av landet. Det är på intet sätt övertygande att dessa undantagslagar mer än fyra år efter det militära maktövertagandet skulle vara erforderliga för att garantera liv och frihet i landet, vilket myndigheterna gör gällande. De används fastmera för att undertrycka grundläggande frioch rättigheter. Särskilt allvarligt är att de turkiska myndigheterna inte ens kan ange någon tidpunkt för det totala avskaffandet av undantagslagarna. I detta läge har regimen valt att dölja eller förneka den verkliga situationen då det gäller vissa centrala frågor. Turkiska myndigheter har enligt uppgift förklarat att det inte finns en enda person i turkiska fängelser som är åtalad eller dömd för sina åsikter eller sin övertygelse. Man förnekar också att tortyr praktiseras i landet. Rapporter om regelmässigt bruk av tortyr i Turkiet fortsätter att komma i oförminskad omfattning även efter den civila regeringens tillträde i november 1983, uppger Amnesty International. Tusentals män och kvinnor, arresterade med stöd av landets undantagslagar, har utsatts för regelmässigt bruk av tortyr, bl.a. i form av slag och elektriska chocker mot ömtåliga kroppsdelar. En kvinna, Sema Ogur, berättade att hon under 26 dygn torterades i Ankarapolisens lokaler och att hon tvingades åse hur hennes make utsattes för elektriska chocker. ”Vid ett annat tillfälle blev jag upphängd i taket och ström fördes genom mina tår... Jag hörde att min man leddes in i rummet. De sa till honom att han kunde rädda mig genom att tala.” Den långa tid en fånge kan hållas isolerad — 45 dagar — innan han eller hon ställs inför domstol, banar väg för tortyr och misshandel, ofta i syfte att framtvinga bekännelser, framhåller Amnesty. Utrikesministern nämner att nya rättegångar har inletts mot misshagliga journalister och senast mot 56 personer som tagit initiativet till en petition om mänskliga rättigheter, undertecknad av drygt tusentalet intellektuella. Det är förbjudet för pressen att publicera texten till denna petition.

Den 7 oktober 1984 avrättades Ilyas Has. Det turkiska parlamentet fastställde hans dödsdom den 5 oktober. Dagen innan hade parlamentet fastställt dödsdomen mot Hydier Aslan. Även denna dödsdom har numera verkställts. Mer än 400 människor är dömda till döden i Turkiet. Mer än 30 av dem väntar nu på att parlamentet slutgiltigt skall fastställa deras domar. Turkiet är det enda västeuropeiska land som verkställt dödsdomar sedan 1977. Jag riktar en bestämd och enträgen vädjan till Turkiets president, regering, partier och parlamentsledamöter om att inga fler avrättningar verkställs. Jag vädjar också om upphävande av alla avkunnade dödsdomar. Jag hoppas att andra talare här i dag skall instämma i denna vädjan. Vid Europarådets parlamentariska församlings möte den 7-11 maj 1984 antogs en resolution som uppmanade de turkiska myndigheterna att fortsätta den demokratiska normaliseringsprocessen och upphäva undantagstillståndet i hela landet, proklamera en allmän amnesti samt genomföra yttrandefrihet och frihet för fackföreningar att verka. Vidare uppmanades de att respektera de mänskliga rättigheterna, bl.a. genom att se till att tortyr inte förekommer. Trycket på Turkiet får inte mattas då det gäller genomförandet av dessa krav. Situationen i Turkiet är mycket oroande. De åtgärder som vidtagits i anledning av Europarådets resolution är fullständigt otillräckliga och otillfredsställande. Den turkiska regeringen måste förmås att vidta konkreta och övertygande åtgärder för ett fullt återställande av en normal parlamentarisk demokrati och av full respekt för mänskliga rättigheter. Den europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter måste med fasthet och konsekvens fullfölja sitt arbete i anledning av den anmälan som Sverige och en del andra länder har gjort.

Självfallet vill vi hjälpa och stimulera alla demokratiska krafter liksom de turkiska myndigheterna i deras uppgift och skyldighet att återställa demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi hoppas alla att det inte skall bli nödvändigt att på nytt starta diskussionen om Turkiets uteslutning ur Europarådet. Det måste emellertid göras klart för den turkiska regeringen och de turkiska myndigheterna att det finns en gräns då ett medlemskap inte längre är möjligt, meningsfullt eller ändamålsenligt, ty denna fråga gäller inte bara Turkiet utan också Europarådets egen trovärdighet. Offren för förföljelsen i Turkiet är i stort behov av hjälp och bistånd. Frivilliga organisationer och folkrörelser har i vårt land och i andra länder gjort betydande insatser. Regeringen bör överväga vilka möjligheter som finns för att ge materiellt stöd åt offren för förföljelsen i Turkiet. I min interpellation har jag framhållit att kurderna hör till de värst drabbade av förföljelsen i Turkiet. De omfattar ca tio miljoner av befolkning enilandet. De är förbjudna att utöva sin kultur. Omedelbart efter militärens maktövertagande blev samtliga kurdiska publikationer förbjudna. Regimen har förbjudit det kurdiska språket i publikationer. I många kurdiska byar har kvinnor och män kollektivt misshandlats och torterats. Befolkningen i de kurdiska byarna vid gränstrakterna mot Iran har tvångsförflyttats till de västra delarna av Turkiet. Enligt uppgift har 4 personer avrättats och närmare 1 000 personer arresterats i Adanaoch Erzurum-provinserna. Även den kurdiska minoritetsbefolkningen måste omfattas av vår solidaritet. Att enskilda kurder begått handlingar som vi starkt tar avstånd ifrån kan inte ändra detta förhållande. Fru talman! Den internationella opinionsbildningen och solidariteten spelar en stor roll i kampen för demokratin och de mänskliga rättigheterna i Turkiet. För en tid sedan bildades Svenska kommittén för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet. I kommittén finns riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier. Kommittén planerar en konferens med internationellt deltagande här i riksdagshuset den 16 och 17 februari nästa år. Det är viktigt att kommittén får en stark uppslutning och stöd för att stärka solidariteten med Turkiets folk i vårt land. Detta kan också stärka det svenska agerandet i internationella sammanhang. Svenska organisationer och enskilda, främst med anknytning till fackföreningsrörelsen, har genomfört betydelsefulla solidaritetsaktioner då det gällt de fackliga ledarna i den turkiska landsorganisationen DISK. Frigivningen av dessa ledare för någon tid sedan var utan tvivel en framgång för solidaritetsarbetet i vårt land och i många andra länder. Men rättegången mot dem fortsätter, och de hotas inte bara av nya arresteringar utan också av stränga straff. Solidaritetsaktionerna för dem måste fortsätta.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Som utrikesministern själv har framhållit är informationen från Hakkari-området i östra Turkiet mycket knapphändig. I detta område har undantagslagar utfärdats och militära operationer satts in av den turkiska armén. Vi vet dock en del, och ytterligare något har vi nu fått veta genom utrikesministerns svar på min fråga. Det är glädjande att Turkiet inte har lyckats, enligt utrikesministerns svar, att uppnå någon överenskommelse med Iran om att gå in i de kurdiska områdena i detta land. Men det räcker gott och väl med det samarbete som redan finns mellan Turkiet och Irak. Det har nämnts siffror på hur många människor som har arresterats i detta område, och utrikesministern nämner siffran 1 000 personer. Enligt uppgifter från kurdiska organisationer kan det röra sig om så mycket som upp till 5 000 personer. Detta är naturligtvis svårt att avfärda eller bevisa. Det räcker i och för sig att konstatera att åtskilliga byar har tömts och att man har upprättat någon form av taktiska byar, taktiska läger, som vi känner till från andra stormakters operationer. Ett exempel på detta är platsen Segivik i östra Turkiet där man har sammanfört befolkningen. Som Hans Göran Franck påpekade har man därifrån och från andra platser evakuerat människor till andra delar av Turkiet. Den 14 oktober i år uppgav juntan officiellt att man avser att tömma dessa områden, att man avser att fortsätta samarbetet med andra stater i militärt avseende, såvitt vi nu vet i första hand med Irak, och att man tänker sätta in speciella polisstyrkor och fortsätta med dessa tvångsförflyttningar. Som nämnts tidigare är det helt klart att den stora kurdiska minoriteten har drabbats särskilt hårt av militärjuntans aggression och förföljelse av befolkningen. Jag vill kortfattat kommentera en del av innehållet i Hans Göran Francks interpellation. Juntan har indirekt medgivit att tortyr har förekommit, genom att man har uppgett att flera personer inom säkerhetspolis och andra organisationer samt militär har anklagats och satts i förhör av regimen för att de har utövat tortyr. Detta framkom i ett meddelande från den turkiska regeringen som sändes bl.a. till flera personer här i Sverige för någon vecka sedan. Det är alltså oerhört viktigt, i fråga om detta vill jag gärna instämma helhjärtat i det som Hans Göran Franck sade, att vi kan skapa en starkare opinion för Turkiets sak här i Sverige än vad som hittills varit fallet. Vi hoppas alla mycket på den kommitté som har bildats och att man genom den skall kunna få en bättre debatt och större spridning av fakta om vad som verkligen pågår i Turkiet och att också fler svenskar skall engagera sig i motståndet mot den fascistiska militärjuntan, som fortfarande, trots försök att bygga upp en fasad av demokrati, styr enväldigt i Turkiet. Jag vill också instämma med Hans Göran Franck i det han senast sade, att om den turkiska regeringen inte ganska snart vidtar åtgärder som förbättrar förhållandena och tar hänsyn till mänskliga frioch rättigheter i Turkiet, så bör Sverige och den svenska regeringen agera kraftfullt i Europarådet för att på nytt sätta Turkiet under press och på det sättet hjälpa det turkiska och det kurdiska folket.

Fru talman! Som ledamot i Europarådets parlamentariska församling vill jag först understryka den aktiva roll som den svenska regeringen och utrikesminister Bodström har spelat som pådrivande i Europarådet när det gäller Turkietfrågan. Jag vill hävda att om andra länders ministrar hade agerat lika kraftfullt i den här frågan, då hade vi sannolikt kommit ytterligare en bit på väg när det gäller ställningstaganden från Europarådets sida, särskilt på ministerkommitténivån. Europarådet består av två olika organ. Det ena är ministerkommittén, där regeringarna och framför allt utrikesministrarna agerar, det andra är den parlamentariska församlingen. När vi i dag diskuterar Turkiet är det också befogat att framhålla att läget i Turkiet varit en dominerande politisk fråga i den parlamentariska församlingen under flera år. Vi socialdemokrater har tillsammans med våra partikamrater från andra europeiska parlament aktivt tagit del i denna debatt. Jag vill gå tillbaka till det ställningstagande som församlingen gjorde i september 1983. Församlingen antog då en resolution där man upprepade sin oro över situationen rörande de mänskliga rättigheterna. Församlingen tog då också avstånd från de parlamentsval som sedermera kom att äga rum den 6 november. Det visade sig också att endast tre politiska partier tilläts ställa upp i det valet. När sedan den parlamentariska församlingen i Europarådet träffades nästa gång, i januari i år, då gällde frågan om man skulle godkänna fullmakterna för den delegation som det turkiska parlamentet sänt till mötet. Den socialdemokratiska gruppen gjorde ett uttalande genom sin talesman. Vi motsatte oss godkännande av fullmakterna, eftersom vi menade att parlamentet i Turkiet icke hade tillkommit genom fria val. Vidare konstaterade vi att brott mot mänskliga rättigheter förekom, att pressfriheten var inskränkt, att fackföreningarna inte var fria och att fängelserna var fulla av politiska fångar. Nu kom man inte längre i den diskussionen under januarimötet i Europarådets parlamentariska församling. Vi fick en strejk bland tolkpersonalen, och det omöjliggjorde ett genomförande av den planerade debatten om läget Turkiet. När församlingen under nästa möte, i maj i år, hade att på nytt ta ställning i fullmaktsfrågan visade det sig tyvärr att en klar majoritet förelåg för att godkänna fullmakterna. Det var en majoritet av konservativa och kristdemokratiska ledamöter i församlingen som blundade för vad Europarådets konstitution kräver av sina medlemsstater när det gäller demokratiska rättigheter och en demokratisk konstitution. Tyvärr måste jag konstatera att de svenska moderaterna följde majoritetens linje i den här frågan. Den socialistiska och socialdemokratiska gruppen motsatte sig godkännande av fullmakterna, bl.a. genom sin talesman, och hänvisade till att det parlament som utfärdat fullmakterna ej var representativt samt till att de mänskliga rättigheterna inte respekterades i Turkiet. I ett särskilt inlägg klargjorde också de svenska socialdemokraterna sin negativa inställning i fullmaktsfrågan. I den resolution i Turkietfrågan som församlingen antog — och som de svenska socialdemokraterna röstade för — uppmanas de turkiska myndigheterna att fortsätta den demokratiska normaliseringsprocessen, upphäva undantagstillståndet i hela landet, proklamera allmän amnesti samt genomföra yttrandefrihet och frihet för fackföreningarna att verka. Vidare uppmanas i resolutionen de turkiska myndigheterna att respektera de mänskliga rättigheterna, bl.a. genom att se till att tortyr ej förekommer. De politiska och juridiska utskotten i Europarådet fick i uppdrag att följa utvecklingen i Turkiet och lämna en rapport senast vid början av församlingens 37:e möte, dvs. i maj nästa år. Den parlamentariska församlingen följer således noga utvecklingen i Turkiet. Vi har också tillsatt ett särskilt underutskott för Turkietfrågan. Jag vill konstatera att Europarådet spelar en icke obetydlig internationell påtryckarroll i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Ett positivt tecken är att de turkiska myndigheterna — i och för sig med understrykande av att de anser att de uppfyller kraven för fortsatt medlem skap i Europarådet — har sagt sig successivt vilja ta ytterligare steg på vägen mot full demokrati. Den uppmärksamhet som vi i den parlamentariska församlingen ägnar läget i Turkiet skall förhoppningsvis medverka till att pressa Turkiet i denna riktning. Majoriteten i den parlamentariska församlingen i Europarådet har nu beslutat att acceptera en turkisk delegation. Detta får vi som röstade emot t. v. finna oss i. Om ca ett halvår skall dock församlingen ta del av de politiska och juridiska utskottens rapporter. Vi får då göra en bedömning av om utvecklingen i landet har gått i rätt riktning. Förhoppningsvis har man då kommit så långt att behovet att säga nej till medlemskap inte längre känns lika trängande som vid det förra sammanträdet i maj i år. Vi får se vart utvecklingen går. Som utrikesminister Bodström har framhållit finns det f. n. motstridande tendenser i utvecklingen mot ytterligare frioch rättigheter och full demokrati i Turkiet. Vår förhoppning är att processen skall gå åt rätt håll, att demokratin successivt skall växa sig starkare, trots de negativa inslag som fortfarande förekommer.

Fru talman! Detta är i högsta grad en angelägen debatt. Även om den speciellt inriktas på kurdernas situation i Turkiet och Iran är debatter om de mänskliga frioch rättigheterna stora och viktiga debatter för den svenska riksdagen. Med dessa klargör vi hur svårt människor har det i vissa delar av världen, där deras fundamentala rättigheter på ett djupt personligt plan ständigt kränks — och detta sker fortfarande. Vi har i denna debatt behandlat kurdernas situation. Jag tycker att utrikesministern i sitt uttömmande svar har gett en klar bild av hur läget är. Det är av stor betydelse att regeringen på detta sätt markerar sin inställning i denna viktiga fråga. Med anledning av utrikesministerns redovisning vill jag bara kortfattat säga att president Evrens uppgift att drygt 1 000 kurder har arresterats nog är betydligt i underkant. Genom olika källor har jag fått rapporter om att det är ca 3 000 kurder som har arresterats. Det är också avsevärt fler än 80 — vilket är den siffra som har angivits — som fortfarande är arresterade och väntar på att bli dömda. Med hänsyn till de hårda straff som utmätts i de här fallen är dessa människors framtid i högsta grad oviss. Jag vill också i anslutning till den här debatten meddela att jag själv och mitt parti helt kan sluta upp bakom den vädjan som framförts om stöd för en skärpning av kraven på den turkiska regimen att den skall följa de stadgar beträffande de mänskliga frioch rättigheterna som antagits dels i Europarådet, dels i FN. Det är viktigt att dessa krav framförs så snart tillfälle ges. Hans Göran Franck kan känna sig helt övertygad om att vi står bakom den målsättning som han själv och den svenska sektionen av Amnesty International har i det här fallet. Dödsdomarna mot Ilyas Has och Hidir Aslan visar hur angelägna dessa insatser är. Jag vill emellertid också rikta blickarna mot Iran. Jag tror inte att jag gör mig skyldig till några överdrifter om jag säger att de täta rapporter om tortyr, förnedrande behandling av oliktänkande och avrättningar som kommer från det Khomeini-styrda Iran djupt upprör det svenska folket. Det är också något fruktansvärt som händer i Iran. Man kan verkligen känna medlidande med det iranska folket, och jag inkluderar då även den befolkningsdel som kurderna utgör. De har kastat av sig den diktatur och den terror som fanns inbyggd i shahens maktutövning och har då råkat ut för det fruktansvärda ödet att hamna under en regim som faktiskt än mer förtrampar de mänskliga rättigheterna. Tyvärr kan man konstatera av de små rubrikerna i tidningarna om avrättningar av si eller så många människor, om tortyr och andra ohyggligheter i Iran, att de här nyheterna har fått en mera undanskymd plats. Det verkar som om den journalistiska bedömningen av dessa ohyggligheter inte längre har samma aktualitet och läsvärde. Samma fara löper naturligtvis engagemanget hos politiker och rakt igenom de djupa folkskikten, om man inte tid efter annan riktar uppmärksamheten mot terrorn och vidtar aktioner för att stoppa den. Jag vill i det här sammanhanget fråga utrikesministern: Vill också utrikesministern fördöma de brott mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s stadga som Khomeini-regimen gör sig skyldig till? Jag frågar med anledning av att FN under höstsessionen kommer att ägna en särskild dag åt de mänskliga frioch rättigheterna, nämligen den 10 december. Den svenska delegationen har då ett utmärkt tillfälle att fästa uppmärksamheten på de terrorregimer som finns i Iran och Turkiet. Är utrikesministern beredd att ge instruktioner om att den svenska delegationen skall göra ett sådant uttalande?
Fru talman! Jag anser att det är viktiga deklarationer som här avgivits av olika partiers företrädare. De deklarationerna ger regeringen ett gott stöd i dess fortsatta arbete. När det så gäller den avslutande fråga som Rune Ångström reste är det givet att varje regering har ett ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls inom dess område. Detta gäller självfallet också regeringen i Iran. Det betyder att brott mot mänskliga rättigheter aldrig kan accepteras eller motiveras med något ändamål. I den utsträckning sådana brott förekommer måste de fördömas.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i utrikesutskottet under Jan Bergqvists ledighet anmält hans ersättare Torgny Larsson och som suppleant i socialförsäkringsoch utbildningsutskotten under Lena Öhrsviks ledighet anmält hennes ersättare Gerd Mahl Karlsson. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som suppleant i finansoch utrikesutskotten anmält Berit Bölander som inträtt som ersättare för Mats Hellström efter Gerd Engman.

Herr talman! Mot bakgrund av att präster på vissa håll taxerats för förmån av hyresbillig bostad har Bertil Danielsson ställt följande frågor till mig. 1. Anser finansministern att skattelagarna skall tillämpas likformigt i hela landet? 2. Är det riktigt att en ny, och mera skärpt, skattetillämpning får användas även om de underliggande bestämmelserna är oförändrade? 3. Är finansministern beredd att vidta sådana åtgärder att retroaktiva upptaxeringar för åren före 1981 förhindras? 4. Är finansministern beredd att vidta sådana åtgärder att de ekonomiska konsekvenserna för de värst drabbade lindras? Mitt svar på den första frågan är ja — en likformig lagtillämpning är självfallet något som alla rättstillämpande myndigheter bör sträva efter. Att beskattningen av prästernas bostäder kommit att uppmärksammas mer i vissa delar av landet än i andra är i och för sig inte uttryck för att lagen tillämpas olikformigt. Det hänger i stället samman med det sedan länge tillämpade systemet med regionala granskningar. Enligt min mening är det önskvärt att dessa granskningar i framtiden samordnas i större utsträckning än f.n. Det gäller särskilt när — som i de aktuella fallen — fråga uppstår om att tolka och tillämpa materiella beskattningsregler som har principiell betydelse. Jag har därför tillkallat en särskild utredare som skall lägga fram förslag om effektivare samordning. Vad gäller den andra frågan vill jag först erinra om att förmån av hyresbillig bostad sedan lång tid tillbaka utgör en skattepliktig förmån om inte värdet är ringa. Den skattemässiga värderingen av bostadsförmån skall stämma överens med marknadsvärdet. Enligt riksskatteverkets anvisningar skall förmån i tjänsten av hyresbillig bostad beskattas om skillnaden mellan marknadshyran och den hyra som faktiskt erlagts överstiger 600 kr. per år. Förklaringen till den påtalade beskattningen av prästernas tjänstebostäder står att finna i den hyressättning för prästboställena som gällde tills helt nyligen. Hyran begränsades nämligen bl.a. till en viss procent av inkomsten. Om procenthyran blev lägre än marknadshyran så skulle alltså mellanskillnaden tas upp som intäkt. Överenskommelse om en mera marknadsanpassad hyra för prästernas tjänstebostäder träffades i november 1983 mellan statens arbetsgivarverk samt SACO/SR och TCO-S som representanter för Svenska kyrkans personalförbund. Riksskatteverket har i en rekommendation till landets skattechefer uttalat att verket anser att bostadsförmån inte skall beskattas om överenskommelsen följs när hyran fastställs. Jag räknar med att problemet därmed bör vara löst. Jag kommer härefter in på den tredje frågan. Om en präst inte har beskattats för bostadsförmån för tiden före 1981 vid den vanliga taxeringen så kan detta nu ske endast om det finns förutsättningar för eftertaxering. Ansökan om eftertaxering skall ha kommit in till länsrätten inom fem år efter taxeringsåret. För eftertaxering krävs dock att den skattskyldige i uppgift eller upplysning till ledning för sin taxering lämnat oriktigt meddelande. Jag kan givetvis inte uttala mig i frågan om eftertaxering kan bli aktuell i något fall som gäller beskattning av bostadsförmån för präst. Någon anledning att ändra reglerna om eftertaxering föreligger inte enligt min mening. Som svar på den fjärde och sista frågan vill jag först erinra om vad jag anfört i svaret på den andra frågan, nämligen att förmån av hyresbillig bostad är en skattepliktig förmån. Jag ser inte någon möjlighet att medge någon särskild ekonomisk kompensation.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

Några förändringar i de då fastlagda bestämmelserna har inte skett förrän i år, då nya normer för hyrorna börjar tillämpas med anledning av ett avtal mellan statens avtalsverk och Svenska kyrkans personalförbund . Detta nya avtal tillkom just mot bakgrund av de frågor som tas upp i denna interpellation. Prästerna i svenska kyrkan har tjänstebostadstvång. De måste bebo den bostad som anvisas, även om den inte fyller de behov eller önskemål som kan finnas. Ofta är bostaden större än növändigt. Expeditionslokaler är också ofta inrymda i bostaden. Församlingsaktiviteter förekommer i många prästbostäder. Allt detta är negativa faktorer för prästen/hyresgästen. Prästerna saknar dessutom besittningsskydd. Dessa faktorer vägdes in när bestämmelserna från 1958 beslutades. I proposition 1956:116 s. 78 anförde departementschefen: ”Tjänstebostadstvånget synes nämligen kräva vissa särskilda hänsynstaganden vid hyressättningen.

Då tillämpades i vissa län en annan och mera skärpt syn på bostadsförmånen. Detta ändrade synsätt hade inte föregåtts av någon riksdagens åtgärd. Trots att riksdagen inte har beslutat om någon förändring och RSV:s möjligheter att utfärda nya anvisningar med oföränd rade grundbestämmelser måste anses som ytterst begränsade, har ändå en nyordning införts i en del län. Kanske har dessa länsskattechefer handlat på eget initiativ. Oavsett vad som förorsakat förändringen är det inträffade djupt otillfredsställande. Särskilt anmärkningsvärt är att skattelagarna inte tillämpas likformigt i alla delar av landet. I en del län värderas bostadsförmånen till avsevärt högre belopp än i andra län. Bostadsförmånens värde är t.o.m. olika i samma stift. Finansministern anger i sitt svar att detta i och för sig inte är uttryck för att lagen tillämpas olikformigt, utan hänger samman med systemet med regionala granskningar. Justitieombudsmannen har dock en annan uppfattning. JO säger i ett utlåtande: Sett från mer allmänna utgångspunkter är det dock uppenbarligen så att det måste anses helt oacceptabelt att vissa medlemmar av en väl avgränsad yrkesgrupp blir föremål för beskattningsåtgärder — typiska, för att inte säga unika, för just den yrkesgruppen — i vissa delar av landet men inte i andra. Vidare säger JO: Det måste anses som högst otillfredsställande att på detta sätt en viss yrkesgrupp ”drabbas” inom vissa län, medan ingenting händer kolleger i andra län . Jag instämmer i vad JO här anför. Indirekt tycker även finansministern detsamma, eftersom han har tillkallat en särskild utredare som skall lägga fram förslag om en effektivare samordning. För de präster som råkat bo i ”fel” län måste det inträffade ha varit både obehagligt och obegripligt. Under ett stort antal år — ända sedan 1958 — har ingenting hänt. Man har litat på de bestämmelser som gällt och på de avtal som slutits, bl.a. med staten som part. Så plötsligt, utan varning, höjs förmånen och därmed skatten, dock utan att några oriktiga uppgifter lämnats eller något meddelande om andra tillämpningsföreskrifter givits. Den skattskyldige prästen hade ingenting kunnat göra för att förhindra höjd taxering — han följde helt lagenligt bestämmelserna. Hyrans storlek kunde han inte heller påverka. Den hade bestämts av andra, bl.a. ett statligt organ. Nog är väl detta anmärkningsvärt. Exempel finns där förmånsvärdet höjts med mer än 10 000 kr. Värt att notera är att exempelvis kvarskatt inte kan ligga till grund för höjda bostadsbidrag. För prästfamiljer med barn leder detta till svåra konsekvenser. Samma år som kvarskatten skall betalas höjs hyran enligt den överenskommelse som jag nyss nämnde. Hade hyran i stället höjts aktuellt år, hade ett högre bostadsbidrag kunnat utgå. Jag har här berört min andra fråga. Finansministerns svar på denna är egentligen inget svar, utan snarare en beskrivning av redan kända fakta. Jag vill därför upprepa frågan: Är det riktigt att en ny och mer skärpt skattetillämpning får användas, även om de underliggande bestämmelserna är oförändrade? Några nya bestämmelser har inte beslutats. Inte heller har nya avtal slutits. Om RSV:s anvisningar har ändrats, varför används de nya bestämmelserna då bara i en handfull län? Om de inte har ändrats, varför tillämpar då vissa län mera skärpta bestämmelser? Om nuvarande förhållanden är oacceptabla för JO, varför är de acceptabla för finansministern? Vad som oroar många präster nu är risken för retroaktiva upptaxeringar. Skulle sådana igångsättas, blir konsekvenserna helt förödande för många. Något oegentligt har inte förekommit, utan den uppkomna situationen — och en eventuell eftertaxering — beror uppenbarligen på ambitiösa skattechefer. Det vore bra om finansministern här i dag ville uttala att eftertaxeringar inte borde igångsättas. Även om jag är väl medveten om att finansministern inte har rätt att utfärda anvisningar, vore ändå en personlig deklaration av stort värde. En sådan skulle lugna hundratals familjer runt om i landet. Är statsrådet dessutom beredd att se till att händelser liknande den vi nu diskuterar ej tillåts uppstå på andra områden? Slutligen inser jag att finansministern inte här och nu kan lova kompensation för de värst drabbade familjerna. Jag ville dock fästa uppmärksamheten på de mycket stora ekonomiska påfrestningar som har blivit följden. Jag önskar naturligtvis att de som drabbas av ekonomiska svårigheter utan att själva bära skulden till det inträffade på något sätt får hjälp. Herr talman! Jag är långt ifrån nöjd med de svar som jag fått. Svaren på den första och den tredje frågan är otillfredsställande, och den andra frågan ärinte alls besvarad. Ett klarläggande från finansministern sida är i detta läge inte bara önskvärt. Jag tror att det är nödvändigt, om inte tillfälligheter och olika ambitionsnivåer hos skattemyndigheterna skall avgöra människors skatter.
Herr talman! Bertil Danielsson säger sig inte vara nöjd, utan kräver mer. Men på en punkt har han en något märklig begäran. Han säger sig vara helt på det klara med att jag inte kan lägga mig i huruvida skattechefen i något län tar upp frågan om eftertaxering. Ett sådant ingripande vore, efter vad jag förstår, en konstitutionell felaktighet från min sida, som skulle dra mig inför konstitutionsutskottet. Men i nästa mening vill Bertil Danielsson att jag skall göra en personlig deklaration, som då tydligen skall fungera som påtryckning på skattecheferna. Det vill jag absolut inte göra. Jag har bara konstaterat att det finns vissa regler som klargör under vilka förutsättningar eftertaxering kan äga rum, och den upplysningen bör kunna vara tillräcklig för alla dem som vet med sig att de har lämnat riktiga uppgifter i deklarationen. Skattecheferna har att handlägga frågorna utifrån den lagstiftning som finns. Ingenting har ändrats vare sig i riksskatteverkets anvisningar eller i lagstiftningen. Hyresbilliga tjänstebostäder har varit skattepliktiga under hela denna tid. Det är ökade insatser från taxeringsmyndigheternas sida som har lett till att man har upptäckt att det här förhållandet har förelegat, och tillämpningen av reglerna har berott på om man i de olika länen har gjort sådana insatser eller inte. Det är inte tillfredsställande att det är på det sättet. Det är därför som en utredning nu skall ta fram förslag om hur riksskatteverket som central myndighet — det är egentligen detta det är fråga om — på ett annat sätt skall kunna styra taxeringen och tillämpningen av våra lagar. Men vi vet samtidigt att basorganet i taxeringsorganisationen, dvs. taxeringsnämnderna, vilar på en gammal princip om det kommunala självstyret, vilket ställer frågan om en direktivrätt från skatteverkets sida i en alldeles speciell dager, men det vill vi alltså inte göra någonting åt. För att göra alldeles klart vad som skall gälla i fortsättningen vill jag peka på den överenskommelse som har slutits och som innebär att någon förmånsbeskattning inte skall äga rum fr.o.m. 1985 års taxering, vilket skatteutskottet och riksdagen ställt sig bakom. Detta bör vara en upplysning av väsentligt värde för dem det här gäller. Även om jag lika väl som Bertil Danielsson kan tycka att den här frågan inte utvecklats på ett för de berörda tillfredsställande sätt, har vi ändå så snabbt det över huvud taget har gått försökt reda upp problemen och skapa bättre förutsättningar för framtiden.
Herr talman! I frågan om vad som skall gälla för framtiden har vi inga delade uppfattningar. Det har skett en förändring i den hyressättning som reglerar prästernas tjänstebostäder, och i det avseendet är man, såvitt jag förstår, nöjd med tingens ordning, även om hyreshöjningarna blev ganska kraftiga just när de infördes. Den osäkerhet som uppenbarligen har rått kommer att försvinna i och med detta. Vad det gäller är det sätt på vilket redan fastlagda bestämmelser tillämpas. De har uppenbarligen inte tillämpats likartat i alla delar av landet. JO hari ett mycket kraftigt uttalande fördömt detta. Han använder ord som ”oacceptabelt” om de förhållanden som här har uppenbarats. Det vore inte för mycket begärt om finansministern åtminstone uttalade uppfattningen att JO inte har fel i sin bedömning av det här ärendets gång och utveckling. Finansministern säger att det vore märkligt om han skulle göra en personlig deklaration. Men kammaren har nog ganska ofta fått höra personliga deklarationer och meningsyttringar i olika hänseenden, utan att detta har uppfattats som någon typ av personlig påtryckning. Jag tror att det vore välgörande om finansministern klargjorde att skattelagarna skall tillämpas likformigt i hela landet. Vi har ju under ett stort antal år haft oförändrade bestämmelser, och förmånsvärdet har tagits upp till belopp som har accepterats av alla parter, men plötsligt ett år gör man i vissa län en radikal förändring av bedömningen och taxerar upp ett antal familjer. Detta är oacceptabelt, som JO har uttryckt det. Det är detta som är så märkligt. Vad hände 1981? Hur kom det sig att det blev så här? Initierades det från något håll, eller inträffade det slumpmässigt? Till grund för den gamla bestämmelsen låg ju att man inte skulle ha ett helt marknadsanpassat värde på bostadsförmånen, utan att det skulle sättas under marknadshyran. Detta hart.o.m. fastlagts av regeringsrätten i ett fall 1960. Därför kunde man rimligen begära att dessa regler fortfarande skulle gälla. När det gäller anvisningar o. d. som riksskatteverket har att besluta om blir man litet fundersam när man läser ett meddelande från riksskatteverket till cheferna för länens besvärsenheter. Riksskatteverket säger i detta meddelande å ena sidan att ”det är självklart att det för de skattskyldiga framstår som egendomligt att reglerna används olika inom samma stift”, å andra sidan att det är ”lämpligt att i vart fall de län som tillhör samma stift är eniga om bedömningsgrunderna”. RSV anser alltså egentligen inte fullt ut att alla stift och alla län skall ha samma bedömningsgrunder. Indirekt tillåter RSV olika bedömningsgrunder i olika län och i olika stift. Jag tycker inte att det låter bra. Vi skall ha en likformig tillämpning av de skattelagar som gäller. Jag har ännu inte fått svar på min andra fråga och hoppas därför att finansministern återkommer.

Herr talman!

Låt mig först nämna vad som generellt gäller vid tillsättning av statliga tjänster. Enligt grundlagen skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Inför tillsättning skall tjänsten normalt kungöras ledig till ansökan. Posten t.ex. har dock enligt sin instruktion möjlighet att låta bli att ledigkungöra. Myndighetens kontakter med de fackliga organisationerna inför ett tillsättningsbeslut regleras i det statliga tjänstetillsättningsavtalet. För posten gäller att personalbehovet för högre tjänster så långt möjligt täcks genom utbildning och utveckling av redan anställda. Det hindrar inte att posten också anställer personer med erfarenhet från andra verksamheter, om det är till fördel för posten. I samband med genomförandet av den nya organisationen har posten bedömt att det behövs en stark utveckling av ledningsfunktionerna. Man har därför satsat på en omfattande och kvalificerad chefsutbildning. Praktiskt taget alla chefstjänster i den nya organisationen utannonserades både internt och externt. Urval och tillsättning av tjänsterna har därefter skett med aktiv medverkan av de fackliga organisationerna. Beslutet om själva urvalsoch tillsättningsproceduren togs vid årsskiftet 1983-1984, dvs. i god tid före tillsättningarna i april. Någon retroaktiv tillämpning av nya befordringsregler, som Rune Torwald uttrycker det, har det alltså inte varit fråga om. Enligt posten har det, med några få undantag, rått enighet med personalorganisationerna om tillsättningsbesluten. Vidare har posten fortlöpande redovisat de övergripande principerna för personalfrågorna i samband med omorganisationen i postens styrelse. När det gäller Rune Torwalds fråga om arbetsfördelningen inom postregionerna kan jag konstatera att posten i sitt fortsatta arbete med organisationen strävar efter att flytta ut arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter så långt det är praktiskt och effektivt.

Herr talman! Naturligtvis ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret — det är ju praxis att göra det — även om jag, dess värre, måste konstatera att svaret är ett praktexempel på att man i en besvärlig situation talar om någonting annat än det som diskussionen egentligen avser. Man har t.o.m. valt att referera frågorna i min interpellation på ett relativt ofullständigt sätt, för att det inte skall framstå i full dager att man egentligen inte svarar på de frågor som ställts. Jag vill inledningsvis säga något om bakgrunden till de frågor som jag riktat till kommunikationsministern i min interpellation den 11 oktober. Jag vill då först gärna framhålla att den hårda kritik som jag kommer med inte har sin grund i en negativ inställning till postverket från min sida — tvärtom. Dagen till ära har jag t.o.m. skrudat mig i postverkets blå slips med frankotecken etc. Under mina 22 år i postverket hävdades med bestämdhet att den tvåtill treåriga postassistentutbildning resp. administrativa kurs som erbjöds från 1930 och ända fram till början av 1970-talet låg på en relativt avancerad akademisk nivå, eftersom deltagarna som regel hade avlagt studentexamen eller hade motsvarande kunskaper. Denna uppfattning jävades f.ö. heller inte i samband med att postområdena fick sina personaluppsättningar efter riksdagens beslut 1976. I många sammanhang har generaldirektör Bertil Zachrisson uttalat vilken ”tillgång postverkets välutbildade personal utgör”. Men lika uppenbart är att generaldirektör Zachrisson nästan uteslutande lyssnat på Statsanställdas förbunds krav och i samma mån negligerat Statstjänstemannaförbundets krav. Det var exempelvis Statsanställdas förbund som krävde att de högre tjänsterna i regionförvaltningarna skulle ledigförklaras inte bara internt utan samtidigt även externt. Statstjänstemannaförbundet, dvs. de berörda tjänstemännens organisation, ansåg däremot att det fanns tillräckligt med kompetent personal inom verket för att de aktuella posterna skulle kunna besättas. I sammanhanget bör man kanske också notera att såväl poststyrelsen som Statsanställdas förbund och Statsjänstemannaförbundet är eniga om att den nya organisationen kommer att leda till en viss övertalighet när det gäller personal med högre administrativ utbildning. Inte minst detta borde vara ett skäl för att man i all möjlig mån söker besätta ledigblivna högre befattningar med internsökande. Det finns ju, som Bertil Zachrisson sagt, välutbildad personal att tillgå. Men hur har det nu gått med utnämningarna vid de nya regionförvaltningarna? Låt mig återge vad två av postverkets personalcirkulär redovisar. Det är alltså fråga om fakta, inte om värderingar från min sida. Det ena cirkuläret är från den 26 april i år. Av cirkuläret framgår att inte mindre än 28 av de aktuella 122 befattningarna närmast under regioncheferna besatts med externsökande. Detta måste alltså uppfattas så, att inte mindre än 23 Jo av befattningarna inte kunnat besättas av en kompetent internsökande. Är detta möjligt och sannolikt? Låt mig exempelvis redovisa vad som hänt vid postkontoret Karlskrona i Blekinge. Från början hävdade man att detta regionkontor inte behövdes, därför att det var för litet. Dess bättre inrättades emellertid ett regionkontor även i Karlskrona. Men när man nu skall tillsätta de tre befattningarna närmast under regionchefen har tydligen inte någon av verkets egna anställda med administrativ utbildning ansetts kompetent att klara vare sig personalchefs-, ekonomichefseller marknadschefsjobbet. I stället har man tillsatt tre externsökande, varav en är född 1953, en 1952 och en 1939. Studerar man cirkuläret av den 17 maj som gäller 78 utnämningar inom huvudkontoret — dvs. den gamla centralförvaltningen — finner man att situationen där är helt annorlunda. Där är det nämligen bara två befattningar, dvs. knappt 3 20 av de aktuella befattningarna, som har besatts med externsökande. Där om någonstans borde det väl krävas speciellt god kompetens och gott kunnande. Det gäller ju att bemästra nya arbetsuppgifter inom verket, vilka ligger på högsta nivå. Men det är kanske så att om man ”sitter i kungens knä”, som det brukar heta, är det lättare att bli uppskattad för sina förtjänster än om man tjänstgör i Karlskrona eller Umeå eller i andra regioner. Hur har detta påverkat de anställda? Jo, det har kommit en storm av protester från personer som känt sig förbigångna, och inte minst har jag kontaktats av många av dem. En kvinna från Skellefteå skriver i en av postens personaltidningar under rubriken Kris i cynism: ”Frågan är om inte detta synsätt blir dödsstöten för den laganda och samarbetsvilja som tidigare varit postverkets verkligt starka kort i personaldetaljen, och som hittills varit vägledande för den postala yrkesutövningen. Att den äldre arbetskraften inte endast skall finna sig i att bli deplacerad utan även hjärntvättas till att inse att de bör vara med och sänka sin egen lön!! Det är en utmaning mot allt vad mänsklig hänsyn heter och tecken till en begynnande kulturell dekadens som är skrämmande.” Jag nöjer mig med det exemplet. Det finns många som jag skulle kunna Nr 30 referera. De ger uttryck för en stämning som dess värre är ganska allmän vid 19 november 1984 Nu till frågan om hur utnämningarna har beretts. Enligt de bestämmelser som gällde fram till den 1 oktober 1984 skulle den sökandes chef avge ett Om postverkets bevitsord där denne på sex vitsordspunkter skulle ange huruvida vederbörande fordringspolitik var bra, mycket bra eller mindre bra när det gällde den aktuella arbetsuppgif ten. Detta för den anställde relativt rättstryggande system har vid de aktuella utnämningarna helt kringgåtts. Man hari stället tillämpat ett system som man hävdar att man har enats med de anställdas organisationer om att tillämpa från den 1 oktober 1984. Men eftersom utnämningarna har skett före maj månads utgång rör det sig alltså om en retroaktiv tillämpning av nyssnämnda nya utnämningsregler. Detta är ur alla synpunkter rättsvidrigt. F. ö. skedde inte ens ledigförklarandet av befattningarna som marknads-, ekonomioch personalchefer vid de nya regionkontoren på ett normalt sätt. Man fick ”anmäla sitt intresse”. Jag har här en PM från den 5 december 1983, där det står: ”Formen med intresseanmälan har inte samma rättsverkan som formen med ansökan efter ledigförklarande. Sålunda är man inte bunden av ansökningstider m.m. och därmed också oförhindrad att utnämna någon som inte inkommit med intresseanmälan.” Har postverkets lekmannastyrelse fått ta ställning till detta flagranta frångående av normal befordringspolitik? I svaret skriver statsrådet att man har kommit överens med personalorganisationerna om att göra på detta sätt och att man därför inte kan tala om en retroaktiv tillämpning. Man säger: ”Beslutet om själva urvalsoch tillsättningsproceduren” — märk väl detta — ”togs vid årsskiftet 1983-1984, dvs. i god tid före tillsättningarna.” Ja, det är sant. Men därmed är inte sagt att man hade rätt att fatta detta beslut.

De gamla bestämmelserna gällde alltså till den 30 september 1984. Enligt mitt sätt att se kan posten inte, bara därför att man är överens med facket, börja att tillämpa helt andra metoder redan våren 1984. Men det är detta som har skett. Det är klarlagt att tillämpning av här aktuella regler har skett retroaktivt och att postverkets ledning har lyckats få personalorganisationerna att acceptera denna handläggning. Detta förfarande är inte lagligt. Mot denna bakgrund upprepar jag de tre första frågorna i min interpellation: 1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra en retroaktiv 122 tillämpning av nya befordringsregler? Det aktuella fallet kan statsrådet inte göra så mycket åt — men vi har passerat den 1 oktober, och det finns nu nya regler. Men det kan bli flera fall — reglerna kan ändras på nytt, lika godtyckligt. 2. Har postverkets lekmannastyrelse fått ta ställning till det flagranta frångående av gällande handläggningsordning av befordringsärenden som skett vid utnämningarna av marknads-, ekonomioch personalchefer vid regionkontoren? I statsrådets svar står det att de har informerats, men det är inte riktigt detsamma som att man har tagit ställning och fattat beslut. Det står i promemorian från den 28 december att det tvärtom är verkschefen som har fattat beslutet om att tillämpa de nya reglerna. På den punkten är det uppenbart att det icke är styrelsen som har fattat beslut. 3. Vill statsrådet medverka till att postverket inte såsom skett externrekryterar mer än 20 20 av ledande befattningar vid regionförvaltningarna när postverket samtidigt aviserar att man kommer att ha ett ganska stort överskott av administrativt utbildad personal under de närmaste åren? Det är fortfarande en rad utnämningar som ännu inte har gjorts och som måste göras. Osäkerheten för personalen på regionförvaltningarna och på underlydande kontor är mycket stor. De vet över huvud taget inte vilka arbetsuppgifter de kommer att ha efter årsskiftet. Egentligen skulle de ha fått reda på det den 1 juli, men det har de i regel inte fått någonstans. Delegationsförteckningar finns inte upprättade, osv. Jag återgår till det andra ärendet. När jag med kommunikationsminister Boström diskuterade den nya organisationen för postverket anförde jag bl.a. farhågor för att det inte skulle bli fråga om en delegering av arbetsuppgifter utan tvärtom en centralisering av befogenheter till de nya regionkontoren. Statsrådet säger nu att posten strävar efter en decentralisering framöver. Låt mig då anföra vad Ingemar Sandberg, ordförande i Statstjänstemannaförbundets postala avdelning, skriver i sin tidning: ”En delegering enligt verkets modell ska tydligen innebära att de nya regionkontoren får en närmast oinskränkt makt, medan postområdena riskerar att hamna i ett tomrum utan egentliga befogenheter etc.” Det är just vad jag befarade! ”En sådan modell ställer vi inte upp på, eftersom detta enligt vår uppfattning inte är att delegera utan snarare centralisera.

I så fall en minst sagt skrämmande framtidsvision.” Detta är alltså vad de berörda tjänstemännens facklige företrädare anser vara fallet — dvs. inte jag! Genom mina många kontakter med tidigare kolleger har jag emellertid fått sådan information att jag dess värre måste instämma i Sandbergs uppfattning. Jag vill ge ytterligare ett citat ur Statstjänstemannen nr 11 i år: ”Som framgår av en artikel på sidan 16 anser man i ST-facket bl.a. att gd Bertil Zachrisson ändrat på spelreglerna i efterhand genom att ge regioncheferna fullmakt att avgöra framtiden för de 27 postområden som finns kvar i den nya organisationen. ST-fackets ilska är fullt förståelig. Många av dem som nu jobbar på postområdesförvaltningarna har hittills levat i tron att ”deras' postområde skulle finnas kvar i den nya organisatonen. Detta hade de ju också regeringsord på, eftersom detta förutsätts i den proposition som regeringen överlämnade till riksdagen i höstas.” Herr talman! Det finns därför anledning att upprepa även den fjärde av de ursprungliga frågorna i min interpellation: Vill statsrådet fortfarande medverka till att låta de gamla postområdesförvaltningarna behålla sina befogenheter på det sätt som statsrådet ansåg vara självklart när riksdagen tog beslutet om postverkets nya organisation?

Herr talman! Rune Torwald klagade över att jag i mitt interpellationssvar hade angett frågeställningen ofullständigt. Det kan jag också beklaga, men nu har den skadan rättats till genom att Rune Torwald har läst upp sin interpellation i dess helhet, så den kompletteringen har vi fått. Interpellationssvaret tar upp alla de frågor som har ställts. Jag har i svaret i första hand velat, som jag också nämnde, beskriva de generella bestämmelser som gäller vid tillsättning av statliga tjänster. Posten har följt anställningsförordningen och använt sig av s.k. intresseannonsering. Posten hade före beslutet vid årsskiftet 1983-1984 förhandlat med personalorganisationerna, och enighet rådde om både intresseannonseringen och urvalssystemet. Jag vill inte ge mig in i en diskussion om de beskrivningar av de enskilda fallen som Rune Torwald har gjort i sin interpellation. Men jag vill gärna säga att tillsättning med externsökande har, enligt uppgift, skett endast i ett fåtal falli regionorganisationerna, och det har varit på orter med övertalighet. Där det har skett har det främst berott på brist på tillräckligt kompetenta internsökande. På huvudkontoret finns övertalighet, Rune Torwald. Den externtillsättning som där har skett har endast avsett tjänster där kompetenta internsökande saknats. De tjänster på regional nivå som tas upp i interpellationen har tillsatts av de nya regioncheferna efter förhandling med de lokala fackliga organisationerna. Även lönesättningsbefogenheterna har överförts till de 33 regionerna. Någon centralisering av tillsättningsförfarandet är det alltså inte fråga om. Beträffande Rune Torwalds fråga om arbetsfördelningen inom postregionerna är det viktigt att konstatera att regionoch områdesförvaltningen är en förvaltningsnivå. De administrativa resurser som finns skall betraktas som gemensamma resurser. Regionchefen har det totala ansvaret för att all verksamhet bedrivs så effektivt som möjligt. Därför är det naturligt att posten söker flytta ut arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter så länge det bedöms bidra till effektiviteten. Postverket ser det utan tvivel som viktigt att ha en levande diskussion om sin organisation och att, Rune Torwald, vara beredd till successiva anpassningar av den.

Herr talman!

Det är uppenbart att även tjänstemannafackets ordförande, som erkänner att facket accepterar denna omläggning, också måste vidgå att förändringarna formellt inte börjar träda i kraft förrän den 1 oktober 1984. Likafullt har verksledningen och fackorganisationerna ansett sig kunna trampa lag och anvisningar under fötterna, så att de anställda hamnar i en situation som de inte vet hur de skall hantera. Ordet intresseanmälan gjorde många förvirrade. Många visste inte när de lämnade in sin ansökan att de redan vid ansökningstillfället borde skaffa fram handlingar som visade vad de dög till. De hade räknat med att det skulle komma att infordras vitsord i vanlig ordning osv. Så har nu alltså inte varit fallet. Ekonomiavdelningarna är en typisk enhet där man nu tydligen har ansett att de anställda har för dålig utbildning. Det är ju märkligt att ett verk som sedan mer än 60 år har utbildat personal som har studentexamen i botten inte har varit kapabelt att utbilda sina anställda så att de klarar en ekonomichefsbefattning på ett regionkontor. Regionkontoren skall ju inte syssla med bankärenden i den mening som vanliga bankkontor och deras ekonomichefer gör. Detta förbjuder lagen. Man har gjort vissa försök, men PK-banken lär inte släppa ifrån sig vanliga bankärenden. Vad regionkontoren skall göra är att se till att internrevision och annat fungerar. Den verksamheten försvagas avsevärt när man får folk utifrån som inte vet hur organisationen egentligen fungerar. Jag har också hastigt tittat på hur utnämningarna har skett. Eftersom många av de anställda nu befinner sig i åldern 50-60 år räknade de med att nu få sin slutbefordran, men vi kan konstatera att 42 av de utnämningar som har skett fram till i höst avser personer som är äldre än 50 år. Dessa befattningar finns i huvudsak på olika håll i centralförvaltningen. 70 nyutnämnda är mellan 40 och 50 år och hela 44 är yngre än 40 år. Detta har medfört att en mycket stor grupp av dem som nu är mellan 50 och 60 år inte får någon s.k. slutbefordran. De har i dag inte ens en befattning att falla tillbaka på, därför att även den har försvunnit i hanteringen. I dag har man tjänster, och då blir man något slags ”alt-mulig-mand” som danskarna säger; de får göra allt möjligt som man kan hitta på åt dem, eftersom de inte ingår i organisationen. Jag skulle gärna vilja läsa upp vad en f. d. sektionschef har skrivit i PS nr 11 1984. ”Många sektionschefer vid områdesförvaltningarna är idag mycket bittra och besvikna. Känslan av olust och likgiltighet inför framtiden är stor. För många innebär företagsledningens personalpolitik en tragedi och ett personligt misslyckande. Motivationen hos dessa personer är i dag inte särdeles hög och det är inte bra för Posten. I många fall gäller utslagningen personer som har mycket lång erfarenhet och stora kunskaper inom sina respektive områden.

Är tex erbjudanden om att fungera som handledare och hjälpreda till en externrekryterad chef en värdig behandling? Ett sådant förslag ter sig enbart som ett skämt, men som sådant var det uppenbarligen inte menat.” Jag kan själv försäkra att det inte är menat som något skämt. Jag vet en rad kunniga tjänstemän som i dag går just som hjälpredor åt externt rekryterade chefer, vilka, om de var tvingade att ta det fulla ansvaret för den befattning de har, inte skulle få verket att fungera. Jag frågar därför: Skall även postområdena berövas sina befogenheter? Det är vad som håller på att ske, och jag frågar: Står statsrådet fast vid vad han sade i debatten om dessa frågor i våras?

Herr talman! Paul Lestander har med hänvisning till önskemålet om att utveckla sommarens satsning på turisttrafik på inlandsbanan till att gälla också angränsande bygder frågat mig om jag är beredd att dels ta initiativ för att få fram kompletteringstrafik från inlandsbanan till dess inre omland, dels låta en sådan kompletteringstrafik ske med ekonomiskt stöd från staten. Jag vill först erinra om att jag nyligen här i kammaren klargjort att sommarens satsning på inlandsbanan visar att järnvägen kan spela en ökad roll för turismen. SJ arbetar nu också tillsammans med berörda parter och turistorganisationer på att till nästa säsong ytterligare främja turismen och öka tågresandet. Sedan till Paul Lestanders fråga om anslutningstrafik som kompletterar järnvägen. Jag anser att anslutningsresorna till och från SJ:s fjärrtrafik måste fungera effektivt. För en tillfredsställande kollektivtrafik krävs alltså att våra färdmedel passar bra ihop. Detta gäller inte bara i fråga om förbindelser utan Ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken har genom riksdagens beslut 1978 ålagts länshuvudmännen. Huvudmännen har därmed fått såväl det politiska som det ekonomiska ansvaret för att ordna länstrafiken. Detta betyder att det i första hand är berörda huvudmän som får bedöma om deras kollektivtrafik skall anpassas och byggas ut till inlandsbanan. Självfallet har dock SJ som ett fjärrtrafikföretag ansvar för att söka samordna sin trafik med länstrafiken. I flera län har redan SJ tillsammans med länshuvudmännen utvecklat ett nära samarbete. I landet pågår eller planeras också försök med att förbättra denna samordning vad gäller t.ex. information, tidtabeller och linjer. Jag vill också nämna det förslag som nyligen förts fram i rapporten ”På nya spår mot framtiden” av den socialdemokratiska arbetsgruppen för trafikpolitik. Förslaget innebär att särskilda samrådsgrupper bör bildas mellan SJ och länshuvudmännen för att få till stånd ett vidgat samarbete. Enligt min mening är det viktigt att både SJ och huvudmännen i sin planering ser till att administrativa gränser inte också blir gränser eller trösklar för resenärerna. Endast därigenom kan resenärernas behov tillgodoses på ett bra sätt. Till sist som svar på frågan om ekonomiskt stöd. För turisttrafik som drivs som beställningstrafik ges inget statsbidrag. Däremot kan enligt gällande regler statsbidrag ges till anslutningstrafik till inlandsbanan på samma sätt som till annan lokal och regional kollektivtrafik. Någon utvidgning härutöver är jag inte beredd att förorda.

Herr talman! Tack för svaret, kommunikationsministern. Satsningen på inlandsbanan har varit positiv. Den är ett exempel på hur man skulle kunna öka turismen inom Sverige. Om den insatsen fullföljs med lämpliga kompletterande trafikmöjligheter till och från banan, skulle detta ha mycket stort värde både för turistnäringen och för befolkningen i området. Kommunikationsministern anser också att samordning av olika tidtabeller och samråd mellan SJ och länstrafikbolag är nödvändiga för att få en effektiv samplanering för dessa resebehov. Däremot ställer sig kommunikationsministern helt kallsinnig till några speciella statsbidrag när det gäller säsongsmässig kompletteringstrafik. Med detta är bollen åter hos länstrafikbolagen. För att allt då verkligen skall bli bra måste länstrafikens företrädare ha en stark vilja att satsa på dessa områden. Vi kan ju, som kommunikationsministern, hoppas att så är fallet. Men nog kunde den här frågan tacklas mer offensivt. Självfallet kunde regeringen ha gett ett stimulansbidrag till riktad kompletteringstrafik från och mot inlandsbanan. Detta stöd kunde man ha lämnat under en bestämd tid, exempelvis under två år, för att vinna erfarenhet av resultatet. Om erfarenheterna då blivit positiva, kunde man ha tagit upp diskussionerna om formerna för den fortsatta trafiken. Anser inte kommunikationsministern att trafiksatsningar främjar den svenska turistnäringen? Om han anser det, satsa då offensivt!

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är att överläggningar hölls mellan SABO och hyresgäströrelsen den 24 oktober. Det var vid detta tillfälle som principerna för detta beslut redovisades från bostadsministerns sida. En central överenskommelse träffades mellan parterna den 30 oktober. Propositionen beslutades den 8 november och förelades riksdagen den 9 november. Tidningen Bo Fast, som är organ för SABO-företagen, skriver i sitt senaste nummer: ”Det var den 24 oktober som bostadsminister Hans Gustafsson kallade till sig representanter för SABO och hyresgästernas riksförbund. Han informerade då om vilka principer som ska gälla för den kompensation för fastighetsskatten som ska utgå till fastigheter med statlig räntegaranti. Förslaget föreläggs riksdagen i dagarna.” I svaret säger nu bostadsministern att den här åtgärden vidtogs för att parterna så snabbt som möjligt skulle kunna fullfölja sina förhandlingar, och — Nr 30 då var det nödvändigt att ge den här informationen. Han kallade då till sig Måndagen den dem, och han har också, säger han, informerat övriga fastighetsägarrepre 19 november 1984 sentanter på hyresmarknaden -— precis som om detta skulle göra saken bättre. Den ordning som bostadsministern valt innebär att bostadsministern får ett direkt ansvar för parternas beslut. Det innebär vidare att bostadsministern bekänner sig till det korporativa samhället — det samhälle där det är organisationerna och regeringen som styr landet, medan riksdagen reduceras till en samling nickedockor, åtminstone den del som representerar regeringspartiet. Det naturliga och självklara enligt grundlagen vore väl ändå att ett statsråd presenterade sina förslag för regeringen, som överlämnar dem till riksdagen för beslut. Eventuella parter på marknaden får väl diskutera när det behagar dem och, om de vill — det är deras ensak —, avvakta riksdagens beslut. Men varken regering eller riksdag har ju något ansvar för parternas förhandlingar | — dessa sköter de själva. Det är alldeles uppenbart att bostadsministern och jag har helt olika uppfattningar i denna principfråga, för bostadsministern tycker inte att han har handlat fel. Bostadsministerns svar innebär, såvitt jag förstår, att han kommer att fortsätta på den inslagna vägen — korporativismen är här för att stanna, åtminstone så länge Hans Gustafsson är bostadsminister.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

Det normala hade väl varit att riksdagen först fått ta del av förslaget. På grundval 129 av det förslag som regeringen framlägger får väl parterna förhandla. Att på detta sätt i förväg delge parterna principerna och att parterna träffar ett avtal på grundval härav innan riksdagen fattat beslut innebär enligt min uppfattning ett klart åsidosättande av riksdagens ställning. Det är alldeles uppenbart att vi har olika uppfattningar i den saken och att bostadsministern tycker att det kanske inte spelar så stor roll vad riksdagen anser, tänker och säger. Det är bara att beklaga att vi har dessa skilda uppfattningar. Det är inte mycket mer att göra åt den saken än att just beklaga bostadsministerns inställning till riksdagen.

Herr talman! Det normala är ju att vi följer fastställd ordning även när det gäller den proposition bostadsministern nyligen avlämnat, nämligen den om fastighetsskatt. Det innebär att olika organisationer på marknaden mot bakgrund av bostadsministerns förslag redovisar sin syn för riksdagens utskott, i detta fall bostadsutskottet, talar om vad de tycker och tänker och föreslår olika förändringar. Det är enligt min uppfattning en onormal ordning att en regering har överläggningar med olika organisationer på marknaden och upprättar sina propositioner i enlighet med dessa organisationers önskemål. När jag sade att det var vanligt för bostadsministern att agera på detta sätt avsåg att jag att bostadsministern gjorde på exakt samma sätt för ett år sedan, då det var motsvarande överläggningar inför den överenskommelse som parterna på marknaden träffade angående ett hyresstopp.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min interpellation, även om svaret var tunt. Det mesta av vad som sägs är ju i stort sett redan känt. Bostadsministern säger att vad som har hänt när det gäller radonfrågan är vad den borgerliga regeringen åstadkom när den lade fram sin proposition och riksdagen fattade beslut om den — och det har vi noga följt upp. Vad som därefter har hänt, de larmrapporter som har kommit och den utredning som lades fram för två år sedan — ja, det funderar man fortfarande på i regeringskansliet.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 Det här är naturligtvis inte mycket till tröst för de 30 000 husägare som har fått ett radonproblem på halsen. Det innebär inte heller någon garanti för att inte fler människor i framtiden råkar ut för radonproblem i sina bostäder. Är det så att bostadsministern hyser tvekan med anledning av problemets art och vidd? Jag medger gärna att radonproblemet inte är lättlöst. Men att det rör sig om ett svårt problem får ju inte leda till uppgivenhet.

De hyser kanske oro över vad som kan hända när barnen bor i det undre planet av huset, osv. Det finns en rad skäl som talar för att det nu är hög tid för regeringen att handla i radonfrågan och lägga fram ett samlat och konkret åtgärdsprogram. Som jag framhåller i min interpellation har radonutredningen pekat på åtgärder som bör genomföras men som ännu inte har vidtagits. I många fall rör det sig om ganska enkla åtgärder, som kan genomföras till rimliga kostnader. Detta gäller exempelvis åtgärder för att se till att nyproducerade hus blir radonfria. Många experter och forskare säger att det har varit ett stort misstag att bygga hus på plattor som lagts direkt på marken. Radonutredningen talar om att det åtminstone borde finnas en konstruktion som gör att huset tål att lyftas. Är bostadsministern exempelvis beredd att medverka till åtgärder som gör det här möjligt? Därmed skulle man bl.a. kunna komma åt de fuktoch mögelproblem som föreligger i dag. Men det finns också en rad andra skäl för att nu handla i radonfrågan. För det första: Det kommer allt tätare larmrapporter från våra forskare. Det finns t.ex. forskare som ifrågasätter radonutredningens gränsvärden — de värden som vi i dag lever efter. Det finns vidare forskare som hävdar att gränsvärdesbestämningen har blivit en kompromiss mellan farlighet och kostnad. Detta sägs bl.a. i den forskarrapport som nyligen kom från Chalmers och som redovisar ett s.k. forskarförhör med landets främsta experter på det här området. För det andra: I rapporten sägs också — vilket gör det än viktigare att handla — att det nu är klart bevisat att radon i byggnader ger lungcancer. Riskbedömningar när det gäller hur många människor som kommer att dö på grund av hög radonförekomst i våra bostäder har också gjorts av statens strålskyddsinstitut. En beräkning enligt de nya medelvärdena i radonutredningens slutbetänkande ger en dödsfallssiffra på 1 100 lungcancerfall per år på grund av radon i bostäder. Det är inte, herr bostadsminister, att förundra sig över att människor känner oro inför dessa fakta, människor som inte vet om denna riskfaktor med radon kan förekomma i deras hus som är den största investering de kanske någonsin gjort i livet. Att 1 100 människor dör årligen i cancer på grund av radon i bostäder om ingenting görs, är inte detta siffror som skrämmer, herr bostadsminister, och ger anledning att ta radonfrågan på allvar och göra någonting? Sätter man de här riskfaktorerna i relation till vad som görs på andra områden, exempelvis på trafikområdet, är det lika förvånande att ingenting görs här. Uppgifter om ökad cancerrisk genom sambandet radonstrålning-rökningavgaser börjar också att dugga allt tätare. För det tredje krävs uppföljningsåtgärder. Det finns i dag tillräckligt bra mätmetoder för att ta reda på radonhalten, säger forskarna. Många mätningar har också gjorts, men det behövs uppföljningar av mätningar, och man bör ta reda på vad åtgärderna haft för effekt. Det har inte skett i någon större omfattning hittills. För det fjärde krävs resurser till mer forskning beträffande radonproblemet. Radonutstrålning från byggmaterialet är inte längre något problem, i varje fall inte i de nya husen, utan det är problemet med radonstrålning från marken. Ännu så länge finns det inte någon säker och entydig lösning på detta problem. Här krävs det forskarinsatser för att förhindra att vi bygger på oss nya radonhus. Även om det forskas en hel del fattas mycket forskning och utveckling, innan vi vet hur radonstrålningen från marken skall bemästras. Det som bekymrar forskarna mest är tydligen att regeringen tycks nonchalera radonproblemet i så stor utsträckning. Det är djupt allvarligt. Herr talman! Det finns således en rad olösta problem. Flera skäl talar för att ett samlat åtgärdsprogram bör sättas in mot radon i våra bostäder. Människornas oro stiger. Både till statens institut för byggforskning och till statens strålskyddsinstitut ringer och skriver människor enligt uppgift praktiskt taget varje dag för att få råd och hjälp när det gäller att åtgärda och sänka radonnivåerna. De hälsovårdsnämnder som i dag har resurser att mäta radon kan i regel endast ge enkla besked, exempelvis: Ventilera era bostäder och täta golven mot marken. Forskarna på området saknar förståelse från statsmakterna. Denna brist på förståelse, nonchalans, oförmåga eller vad det nu är från regeringens sida tycks också gå igen i svaret på min interpellation. Varför tar regeringen inte radonfrågan på allvar? Vad avser regeringen t.ex. att göra för att radonutredningens gränsvärden och tidsfristerna två och fem år kommer att hållas? Hur många av de ca 30 000 radonhusen med strålning över 400 Bq/m? är åtgärdade hittills?

När kan riksdagen förvänta sig ett förslag från regeringen med anledning av vad radonutredningen i övrigt föreslår?

Herr talman! Jag medgav i mitt första inlägg att jag inte ansåg att radonproblemet var ett problem som var lätt att hantera eller lätt att lösa. Men det hindrar inte att man följer upp de beslut om gränsvärden o. d. som bostadsministern själv har åberopat. T. ex. bör han kunna ge besked om hur arbetet efter de beslut som vi redan har fattat fortgår. De gränsvärden som riksdagen har fastställt, och som bostadsministern hänvisade till, ifrågasätts alltså, som jag sade, av Chalmersforskarna. De anger att det föreligger cancerrisk även med det gränsvärde på 400 Bq m?, alltså tio gånger mindre strålning. Bostadsministern hänvisade till de låneregler som finns för att hjälpa husägare med radonproblem. Jag kan notera att en kommun i dag inte kan tvinga enskilda husägare att bygga om sina hus, även om de får hjälp i form av radonlån. En undersökning som har utförts i Skövde — och som Chalmersforskarna refererar till — visar att man långt ifrån har gjort något åt den radonstrålning som man redan vet om. Det finns tydligen mycket som fortfarande är oklart och som man behöver ta itu med innan vi är på väg mot en lösning. Bostadsministern sade att regeringen funderar på att lägga fram förslag sedan cancerkommittén nu har kommit med sitt betänkande. Om jag fattade bostadsministern rätt, litar han alltså inte på de uppgifter om riskerna för lungcancer som radonutredningen har tagit fram, utan hänvisar till andra siffror, som är lägre. Enligt bostadsministern skulle antalet ligga mellan 360 och 1 100 fall. Jag har i andra sammanhang sett att detta osäkerhetsintervall pendlar mellan 365 och 3 300 fall. Det oroande i det bostadsministern nu säger är att han tycks vara lugnad om siffran för dödsfall ligger runt 300 per år. Även om den siffran stämmer är det lika allvarligt att man undviker att göra något, när vi vet att riskfaktorn ligger så högt.

Herr talman! Jag noterar att bostadsministern är medveten om problemen och att han bedömer att det som skett är allvarligt nog. Men varför gör då inte regeringen någonting? Det har inte hänt någonting i form av åtgärder från regeringens sida sedan riksdagen fattade sitt beslut 1980. Avser bostadsministern att exempelvis avsätta de resurser som forskarna har krävt för att kunna gå vidare? I dag saknar ju forskarna sådana resurser. Hur fortgår arbetet med de 30 000 hus som skulle åtgärdas inom fem år, dvs. de som hade en strålning på 400 Bq/m?, och med de hus som skulle åtgärdas inom två år och som hade en ännu starkare strålning? Det räcker inte med att konstatera att detta är ett allvarligt problem och att hänvisa till att vi har ett ännu allvarligare problem, nämligen mögelproblemet. Också jag vill livligt understryka att mögelhusen innebär ett stort problem. Men om regeringen nu är medveten om att problemen är så allvarliga, måste den försöka komma fram till konkret handling.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret. Jag tycker det är glädjande och värdefullt att ha fått statsrådets besked när det gäller att, om så bedöms nödvändigt, förenkla tillämpningsreglerna för tillägslån till grundförstärkning. Jag tycker också att det är värdefullt att ha fått beskedet att bostadsstyrelsen skall följa detta med uppmärksamhet och vidta åtgärder. Jag anser i likhet med statsrådet att huvudorsaken till att så få ansökningar om lån till grundförstärkning inkommit inte är ramens storlek 15 milj.kr. per år, utan att det i stället är tillämpningen vid ansökan som är otymplig. Jag vill också senare gå närmare in på ett par frågor som bostadsministern berörde. En av de stadsdelar som särskilt utpekats i samband med diskussionerna om statligt stöd till grundförstärkning är Göteborgs Vasastad. Denna stadsdel byggdes till största delen under en relativt kort period i slutet av 1800-talet och är alltjämt mycket välbevarad. I stadsdelen finns ca 200 fastigheter. Såväl rikt utsmyckade fasader som vackra lägenheter och trapphus har stora skönhetsvärden, och stadsdelens bevarande har bedömts vara av riksintresse. Tyvärr finns i många av kvarteren en eller ett par fastigheter vars grundläggningsförhållanden på sikt kan leda till rivning. I Göteborgs byggnadsnämnd, där jag själv är ledamot, följer vi med oro ett tiotal fastigheter i stadsdelen, vilkas framtid hotas av osäkerhet om grundförstärkningsåtgärdernas finansiering. Min bedömning är att de förändringar av tillämpningsreglerna som jag har föreslagit väsentligt skulle kunna medverka till att ombyggnad av de berörda fastigheterna kommer till stånd. Jag fruktar annars att ansökningarna från Göteborg även i fortsättningen kan komma att utebli. Jag skulle därför ytterligare vilja fråga statsrådet: Om det skulle vara så att bestämmelser som bostadsdepartementet svarar för även hindrar att reformen får det genomslag som riksdag och regering avsett, är då statsrådet beredd att medverka till att sådana hinder röjs undan? Vidare menar bostadsministern i svaret att en omsorgsfull projektering och fullständig låneansökan ofta är nödvändiga — ”speciellt vid sådana tekniskt komplicerade åtgärder som det här är fråga om”. Detta är riktigt men beror delvis på att osäkerhet i dag råder om vilka åtgärder som skall räknas till grundförstärkning. En del hävdar t.ex. att även skador i överbyggnaden, dvs. första, andra, tredje våningen osv., som tillkommit till följd av förändringar i grunden, bör berättiga till tilläggslån. Jag menar att tilläggslån till grundförstärkning huvudsakligen bör utgå för åtgärder i grunden. I de fall en byggnad, utöver grundförstärkning och ombyggnad, kräver dyra åtgärder i överbyggnaden bör det kulturhistoriska värdet prövas särskilt. En sådan begränsning skulle innebära att den sökande till att börja med endast behövde redovisa detaljprojektering av grundförstärkningen. Därefter skulle preliminärt lånebesked kunna lämnas. Jag vill fråga bostadsministern: Är bostadsministern beredd att verka för en sådan precisering vid grundförstärkningslånens användning att man skall ha ett färdigt underlag när det gäller grundförhållningsarbetet men i övrigt inte behöver ha ett färdigt projekteringsunderlag för att få ett preliminärt besked beträffande grundförstärkningslånet? Jag vill också upprepa den fråga jag ställde tidigare: Om det skulle vara så att bestämmelser som bostadsdepartementet svarar för även hindrar att reformen får genomslag, är statsrådet då beredd att medverka till att sådana hinder röjs undan?

Herr talman! Den viljeinriktning som bostadsministern visar när det gäller att förenkla tillämpningen av bestämmelserna i detta sammanhang och att minska det byråkratiska krånglet är vällovlig. Jag vill i detta inlägg något beröra en fråga som bostadsministern tog upp i sitt svar här tidigare. I svaret framhålls att endast en del av beloppet inom angivna ram på 15 milj.kr. utnyttjas i år. Ingen ansökan har resulterat i att man inte har fått lån på grund av att ramen varit för liten. Jag tror att förklaringen till detta i viss mån kan vara följande: I praktiken utgår redan i dag stora bidrag till grundförstärkning. Privata fastighetsägare medges nämligen reparationsavdrag för grundförstärkningar, eftersom sådana numera betraktas som underhållsåtgärder. Det är därför naturligt att allmännyttiga bolag är mera intresserade. Allmännyttiga bolag har inte samma möjligheter att utnyttja avdragsrätten och är därför i högre grad hänvisade till lån. Det är samtidigt välkänt att många allmännyttiga bolag har en bekymmersam ekonomi. Mot den bakgrunden får man se den låga graden av riskvilja från bolagens sida när det gäller att söka tilläggslån med nuvarande regler. I förlängningen kan effekten bli att tilläggslån till grundförstärkning visserligen utnyttjas, men av fastighetsägare som i nödfall även har en annan möjlighet att finansiera åtgärderna. Är bostadsministern beredd att särskilt bevaka de allmännyttiga bolagens problem i detta avseende?

Herr talman! Anders Dahlgren har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta dels för att minimera användningen av tungmetaller vid avloppsreningsverken, dels för att kommunerna skall ta ett juridiskt ansvar för att rötslam som erbjuds jordbrukare inte innehåller mängder av miljöfarliga ämnen som kan orsaka allvarliga skador på jordbruksmarken, dels för att ämnen med långlivade miljöeffekter skall prioriteras i miljöskyddsarbetet. Lars Ernestam och John Andersson har frågat mig speciellt om vilka åtgärder jag avser vidta mot sådana utsläpp av tungmetaller från avloppsreningsverken som hänger samman med användningen där av tungmetallhaltiga fällningskemikalier. Jag besvarar interpellationen och de båda frågorna i ett sammanhang. Den omfattande utbyggnaden av kommunala avloppsreningsverk för långt gående rening av avloppsvattnet från våra tätorter har givit goda resultat. Den erfarenhet vi hittills fått av denna utbyggnad visar att vinsterna i en renare miljö är väl värda de ekonomiska och andra satsningar som gjorts. Vid den långt gående reningen av avloppsvattnet används bl.a. kemikalier för s.k. kemisk fällning av avloppsvattnet. Den kemiska reningen bidrar bl.a. till att minska utsläppen av tungmetaller från avloppsvattnet. Fällningskemikalierna själva innehåller samtidigt också vissa tungmetaller. De tungmetaller som finns i avloppsvattnet och i fällningskemikalierna anrikas i slammet och kan sedan spridas, t.ex. när slammet används som jordförbättringsmedel. Frågor som sammanhänger med tungmetaller i slam behandlas bl.a. i naturvårdsverkets publikation 1979:3, ”Slamhantering — allmänna råd för hantering av slam från avloppsreningsverk”. Dessa anvisningar tillkom till följd av ett uppdrag år 1975 från regeringen till socialstyrelsen och naturvårdsverket att i samråd med lantbruksstyrelsen och Kommunförbundet utarbeta sådana anvisningar. Regeringen medgav den 5 oktober 1978 att anvisningarna fick utfärdas. I anvisningarna regleras bl.a. högsta tillåtna metallhalter i slam och största mängd slam som får spridas per hektar åkermark, krav på innehållsdeklaration av slam m.m. Anvisningarna tar också upp ansvarsfrågor vid slamhantering. I tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen föreskrivs vidare som regel att länsstyrelsen skall fastställa val av fällningskemikalier. Det åligger länsstyrelser och miljöoch hälsoskyddsförvaltningar att utöva tillsyn också över att slamspridningen sker i överensstämmelse med gällande anvisningar. Naturvårdsverket har under det senaste året närmare följt upp dessa frågor. Denna uppföljning har resulterat i ett åtgärdsprogram som kommer att verkställas enligt följande. 1. En sammanställning av dagens kunskapsläge om användning av slam i jordbruk görs färdig. En utredning görs om effekterna av tungmetallspridningen på naturmiljön. Särskilt kommer kadmiumspridningen att studeras. Parallellt arbetar naturvårdsverket med hela kadmiumfrågan och diskuterar därvid alternativa åtgärdsmöjligheter för att begränsa kadmiumspridningen från olika källor. Därefter sker en översyn av riktvärdena från tungmetaller i slam. 2. Tillverkarna av fällningskemikalier kontaktas för överläggning om möjligheterna att sänka tungmetallhalterna. 3. Kontrollen skärps av tungmetaller i betbad som återanvänds för framställning av fällningskemikalier. 4. Varudeklarationen av fällningskemikalierna förbättras. 5. Länsstyrelser och hälsooch miljöskyddsförvaltningar informeras om vikten av att naturvårdsverkets slamanvisningar följs. Sammanfattningsvis vill jag understryka att åtgärder för att begränsa utsläpp till miljön av tungmetaller och andra ämnen med långlivade miljöeffekter hör till de prioriterade arbetsområdena inom miljöskyddet. Arbetet härmed har bedrivits under en följd av år och har nu av bl.a. naturvårdsverket angivits som en av 1980-talets stora miljöfrågor. Jag delar den bedömning som naturvårdsverket härvid gjort. Det av naturvårdsverket angivna åtgärdsprogrammet i fråga om tungmetaller i fällningskemikalier och slam finner jag ändamålsenligt. Resultatet av naturvårdsverkets arbete bör avvaktas innan ytterligare åtgärder vidtas från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om jag måste säga att jordbruksministern har en mycket stor förmåga att gå runt den egentliga frågeställningen. Själva utgångspunkten för min interpellation var följande: ”Enligt tidningsuppgifter används 150 000 ton fällningskemikalier i avloppen. Naturvårdsverkets beräkningar för 1979 visar att dessa kemikalier orsakade utsläpp i miljön med 35 000 kilo zink, 500 kilo koppar, 2 000 kilo bly och 50 kilo kadmium. Sedan 1979 har utsläppen ökat, men beräkningar saknas. Det finns tillgång till godtagbara kemikalier för avloppsrening med låga halter av tungmetaller, men i stället används huvudsakligen restprodukter från industrin som omvandlas till fällningskemikalier. De kemikalier som en industri förbjuds att släppa ut i avloppen hamnar alltså där ändå i form av renade kemikalier, tillverkade av en annan industri.” Till detta säger jordbruksministern att naturvårdsverket under det senaste året har följt upp dessa frågor och gjort ett åtgärdsprogram som innehåller en rad punkter. Det skall bl.a. göras en utredning om effekterna av tungmetallspridningen på naturmiljön. Jag frågar jordbruksministern: Har något nytt inträffat som innebär att man nu är osäker i fråga om tungmetallernas skadlighet på naturmiljön, eller vad är det som skall utredas? Vidare framgår det av svaret att naturvårdsverket skall ta kontakter för överläggning om möjligheterna att sänka tungmetallhalterna, och det är naturligtvis bra. Men fortfarande vet inte vare sig jag eller allmänheten om vi kan sätta tillit till de uppgifter som jag har refererat. Förhåller det sig på detta sätt? Är det så mycket som släpps ut i avloppsreningsverken, trots att vi har förbjudit industrin att använda dessa ämnen? Enligt jordbruksministern är det länsstyrelsen som skall fastställa val av fällningskemikalier. Det måste väl vara både naturvårdsverket och länsstyrelserna som har brustit i hanteringen, eftersom fällningskemikalier med så höga halter av tungmetaller har tillförts. Tekniskt sett är det, såvitt jag förstår, inga svårigheter att använda andra metoder i reningsverken. Det visar bl.a. en färsk rapport från Stockholms reningsverk, där man har klarat detta. När det gäller kommunernas ansvar gentemot jordbrukare som använder rötslam hänvisar jordbruksministern till naturvårdsverkets anvisningar för slamhanteringen. Detta är inte, herr jordbruksminister, någon lagstiftning, utan det är riktlinjer, där det inte står någonting om kommunernas ansvar. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han anser att kommunerna är ekonomiskt ansvariga om skador uppstår. Detta är viktigt, eftersom jordbruksministern till riksdagen har lämnat en proposition med lagförslag som kan reglera växtnäringsämnens tillförsel till jordbruket och enligt vilket jordbrukare kan dömas till fängelse om sådant växtnäringsläckage uppstår i speciellt utsatta områden. Därför är det så mycket viktigare att denna fråga klarläggs, allra helst som den utredning som låg till grund för den proposition jag förut nämnde, Växtnäring i jordbruket, också tog upp problemet med slamanvändningen. Jag citerar direkt ur utredningen: ”En annan källa är avloppsslam som sprids på jordbruksmark. En rötslamgiva kan innehålla tio gånger mer kadmium än en normal handelsgödselgiva. För Sverige som helhet svarar emellertid denna tillförsel inte för mer än ca 0,5 ton per år.

Jag vill, herr talman, sluta med att återigen ställa de här frågorna till jordbruksministern:

Herr talman! När jag gick hit i dag till debatten med jordbruksministern fick jag liksom övriga riksdagsledamöter den dagliga påminnelsen om vad som har hänt med våra vatten sedan den omsorgsfulla reningen av utsläpp genom reningsverk har genomförts. Industriernas utsläpp har ju också minskat. Jag studerade de fritidsfiskare som alldeles utanför riksdagshuset försöker och ibland lyckas få en lax på kroken. Det är naturligtvis tillfredsställande att man mitt inne i landets största tätort har så rent vatten att man återigen kan fiska där. Jag tänker också på herr talmannens hemlän, Halland, där man återigen kan fånga lax. När jag tackar jordbruksministern för svaret kan jag också konstatera att hani sin inledning hänvisar till de goda resultat som har uppnåtts beträffande reningen. Men det finns även en baksida. Vad händer med de tungmetaller som blir kvar i reningsverken och som blir ännu fler på grund av orena fällningskemikalier? Jordbruksministern hänvisar i svaret till åtgärder som har vidtagits och som skall vidtas av naturvårdsverket. Det är bra, men jag har några ytterligare synpunkter. Redan för ett par år sedan, långt före den debatt som nu har uppkommit när det gäller rötslammet, pekade vi från folkpartiet i en motion på behovet av forskning kring alternativa fällningskemikalier. Den motionen grundade sig på att det också fanns problem beträffande aluminiumsulfat. Aluminium kunde orsaka utfällningar, och man trodde då att den fiskdöd som bl.a. förekom i Hjälmaren kunde hänföras till aluminiumutfällningar. Det var redan känt att övriga fällningskemikalier innebar risker, och det var därför vi menade att det var angeläget att man forskade inom detta område. Den motionen avslogs av riksdagen. Det visar sig nu att det hade varit rimligt att redan då sätta in forskningsresurser på detta område. I de sex punkter som jordbruksministern redovisar talas inte om någon forskning på detta område. Men jag tror att detta är en av de främsta insatser som nu måste göras. Jag vill fråga jordbruksministern om inte detta är grundproblemet. Hur skall vi få fällningskemikalier som inte medför de risker som nu har aktualiserats? Detta hindrar givetvis inte att kontrollen behöver skärpas på sätt som jordbruksministern anger. Det är också en nödvändig åtgärd. Kommunerna vill självfallet ha billiga och ändamålsenliga fällningskemikalier. Problemen är att det finns få sådana och att kunskapen om dem är otillräcklig. När det nu har visat sig vara möjligt att komma till rätta med avloppsreningen som sådan från kommuner och industrier är det naturligtvis lika angeläget att komma till rätta med utsläppen när det gäller de areala näringarna. Rötslammet är naturligtvis i och för sig ett bra näringsämne. Om slammet medför utsläpp av tungmetaller borde det inte få användas om inte säkerheten är betryggande. Också jag vill därför fråga: Avser inte jordbruksministern att vidta några åtgärder utöver de allmänna anvisningar som naturvårdsverket redovisar? Herr talman! Det är nödvändigt att vidta åtgärder, inte minst på den grunden att det normala utsläppet från jordbruket genom handelsgödsel, bekämpningsmedel m.m. är ett av våra stora miljöproblem just nu. Det är inte bra att utöver detta få ett tungmetallproblem som härstammar från rötslammet. Jag kan förstå lantbrukarnas oro på detta område. Herr talman! Slutligen vill jag upprepa mina frågor: Hur ser jordbruksministern över huvud taget på användningen av rötslam när riskerna är så stora? Vad anser jordbruksministern om behovet av forskning när det gäller alternativa fällningskemikalier?

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det har ju redan sagts en hel del i den här debatten om det problem som vi diskuterar. Därför skall jag inte ta upp kammarens tid med upprepningar, utan jag skall nöja mig med att ställa några kompletterande frågor. Innan jag ställer dessa följdfrågor — de ställs i anledning av jordbruksministerns svar — vill jag göra följande reflexion. Nog ter det sig mycket märkligt att ställa krav på industrin att minimera utsläppen av tungmetaller i avloppen, då de tungmetaller som en industri förbjuds släppa ut i avloppen ändå kan hamna där fastän då i form av renande kemikalier, tillverkade av en annan industri. Det svar som jordbruksministern har gett oss frågeställare är ändå positivt i den meningen att något nu skall hända. Den obesvarade frågan är väl varför den här verksamheten har kunnat fortgå under många år utan att myndigheter har reagerat. Beror detta på brist på resurser eller beror det på någonting annat? Att vi nu får ett åtgärdsprogram är bra, det vill jag understryka, men det redovisade åtgärdsprogrammet ger ändå anledning till några följdfrågor, som jag sagt tidigare. Det sägs i svaret att tillverkarna av fällningskemikalier skall kontaktas för överläggning om möjligheter att sänka tungmetallhalten. Det är möjligt att jag tolkar dessa rader på ett felaktigt sätt, men jag tycker ändå att det är litet vagt formulerat att, som det heter, ”överlägga om möjligheterna”. Såvitt jag vet är det tekniskt möjligt att rena de här kemikalierna från tungmetaller. Det hela skulle vara en kostnadsfråga. Mina första frågor till jordbruksministern skulle då bli: Vad anser jordbruksministern väger tyngst, miljöaspekten eller kostnaderna? Hur ser jordbruksministern på frågan om tvingande regler för fällningskemikalier då det gäller tungmetallhalterna? Vad gör man, i jordbruksministerns exempel, om tillverkarna påstår att det av någon anledning — det kan finnas flera — inte är möjligt att sänka tungmetallhalten? Det sägs också i punkt 6 i åtgärdsprogrammet att det skall vara rekommendationer om högsta tungmetallhalter. Man undrar då om inte det problem som vi nu diskuterar är av så allvarlig art att det krävs hårda och bestämda regler och inte bara rekommendationer. Eller anser jordbruksministern att det kommer att räcka med rekommendationer? En viktig sak när det gäller ett sådant här åtgärdsprogram är självfallet att länsstyrelser och hälsooch miljöskyddsförvaltningar kontrollerar att anvisningar och regler följs. Då blir en viktig följdfråga: Har dessa instanser erforderliga resurser? Jag har en känsla av att så inte är fallet. En fråga till jordbruksministern skulle då också bli: Avser jordbruksministern att i det fallet vidta några åtgärder? Kan det vara ett felaktigt antagande jag gör? Behövs det inte bättre resurser för tillsyn och kontroll? Jag skulle också i det här sammanhanget vilja ta upp en annan fråga. Kalk har av och till framförts som någonting som är lämpligt i reningsprocessen. Nu finns det vissa problem med hanteringen av kalken. Jag behöver inte närmare gå in på detta, men huvudproblemet sägs vara att det inte har utvecklats en teknik för användande av kalk. Det kan också finnas andra skäl till att kalk inte används, skäl som jag inte känner till. Jag tycker att den här frågan hör samman med det problem som vi diskuterar. Jag vill efterhöra om jordbruksministern har några synpunkter beträffande kalken som alternativ då det gäller de här reningsprocesserna. Herr talman! Det var några följdfrågor till jordbruksministern i anledning av det interpellationssvar som han har gett.